Herr talman! Till det ärende som utskottet här har behandlat har, som framgått av vad de övriga talarna sagt, fogats en mycket omfattande dokumentation. Vi har haft utfrågningar med chefen för utrikesdepartementets politiska avdelning, Lennart Eckerberg, med utrikesministern och med statsministern. Dessutom har utrikesdepartementet och statsrådsberedningen försett utskottet med ett stort antal promemorior och noggrant redovisat beslutsgången och handläggningen. Jag vill betona att utskottet som vanligt är enhälligt i recitdelen. Det föreligger sålunda inga delade meningar om procedurens förlopp hos regering och förberedande instanser vid behandlingen av den rundfråga som den svenska regeringen i december gjorde beträffande Palmekommissionens förslag om en europeisk zon fri från slagfältskärnvapen. Det är inte oviktigt att vi gemensamt kunnat skapa denna klarhet, mot bakgrund av den förvirring som allmänheten upplevde i samband med att den s.k. Bahraffären seglade upp efter artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Utgångsläget var att frågan om de taktiska kärnvapnens roll under 1982 varit föremål för en livlig internationell debatt. En bred svensk opinion såg det som något värdefullt att pröva olika metoder för att minska kärnvapenhotet. Palmekommissionens rapport, som förelades FN:s generalsekreterare i juni 1982, fick ett mycket positivt mottagande både utomlands och här i landet. Det märkliga med kommissionen var att Olof Palme som ordförande lyckades skapa ett fungerande arbetslag av ett tjugotal personer från olika länder och paktsystem. Resultatet av det arbetet blev att man uppnådde en unik enighet om en rapport, där för första gången företrädare för öst och väst samt nord och syd ställde upp bakom både verklighetsbeskrivningen och det sakliga förslaget om den förtroendeskapande åtgärd som införande av en zon fri från slagfältskärnvapen ansågs vara. Nog borde väl ett ord av erkännande ha kunnat utdelas till Olof Palme för den prestationen! Jag noterade dock en något mera positiv syn hos Karin Ahrland. Zonen bedömdes vara av värde därför att den ansågs minska den risk för krig genom olyckshändelse som nuvarande situation utgör och som består i att förband med s.k. taktiska atomvapen i Centraleuropa står alldeles intill varandra. Förslaget bedömdes, som jag redan sagt, från första början mycket positivt av en bred svensk opinion. Det kom därför inte några invändningar då den svenska regeringen redan i mitten av oktober markerade att den ville föra fram förslagen till en mera officiell och seriös granskning. Mot den bakgrunden är det inte att undra på att den stora allmänheten reagerade med förvåning då det utbröt en kalabalik i svensk debatt, präglad av att initiativets förutsättningar att förverkligas sköts i bakgrunden för en våldsam holmgång om formerna för förslagets tillkomst. Ett egenartat inslag var uppgifter från anonyma källor inom svenska utrikesdepartementet om att den västtyske politikern Egon Bahr från Bonn fjärrstyrde handläggningen av frågan så att den skulle passa hans eller hans partis intressen. Syftet med den vildsinta kampanjen med bl.a. ledande borgerliga politiker som agerande tycktes vara att trasa sönder och kompromettera bilden av de konstruktiva insatser för nedrustning som Olof Palme gjort i sin egenskap av ordförande i den oberoende kommissionen för nedrustning och säkerhetsfrågor. Den som nu läser recitdel och bilagor i vårt granskningsbetänkande, där identifierbara personer inom vår utrikesledning trätt fram, måste notera att kampanjen har rasat samman.

Från majoritetens sida har vi kommit fram till slutsatsen att någon kritik från konstitutionella synpunkter inte kan riktas mot regeringens handläggning av frågan. Huvuddragen i kommissionens förslag till en zon fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa var alltsedan rapportens framläggande väl kända såväl i Sverige som utomlands. Den socialdemokratiska regeringen kunde handla här i full medvetenhet om att enig svensk press stött förslaget och att opinionspolitiker som yttrat sig också ställt sig positiva, även om de på andra punkter kunde vara kritiska mot delar av utrikespolitiken. Ändock valde regeringen att gå fram mycket försiktigt. Det man vid kommissionsmötet diskuterade var att man från svensk sida skulle göra en sondering hos ett antal regeringar för att inhämta synpunkter i frågan. Det var alltså i detta skede en förberedelse och inte något konkret förslag till internationell överenskommelse, internationella förhandlingar e. d., som den svenska regeringen förelade de tillfrågade regeringarna. Regeringen ville helt enkelt ha argument för att bearbeta saken vidare, om intresse visade sig finnas för en sådan fortsättning. I reservationen talas om att det från konstitutionella synpunkter finns fog för en allvarlig kritik mot regeringens handläggning i vissa uppräknade hänseenden som de tidigare talarna här har varit inne på. Det gällde då bl.a. att noten inte föregicks av regeringsbeslut eller s.k. allmän beredning. Utskottet kan inte instämma i denna kritik, eftersom det rörde sig om en rundfråga för att efterhöra synpunkter och inte om något färdigt förslag. Olof Palme och Lennart Bodström kunde med tanke på rapportens mottagande utgå ifrån att de handlade å hela regeringens vägnar. Förslaget om sondering var f. ö. av allt att döma omnämnt av statsministern vid en lunchberedning inom regeringen. Från majoritetens sida noterar vi vidare att det får anses klarlagt att utformningen av den svenska noten fastställdes efter en självständig prövning i regeringskansliet. Enligt min uppfattning är det obestridligt efter de redogörelser som lämnats inför utskottet av först chefen för UD:s politiska avdelning Lennart Eckerberg och senare av utrikesminister Bodström och statsminister Palme. Det framgår klart att Bahrs medverkan skedde inom ramen för hans medlemskap i Palmekommissionen. Det som togs av hans utkast var sammanfattningen av kommissionens förslag så långt det gällde en kärnva Nr 154 penfri zon i Centraleuropa, medan de mera operativa delarna av noten formulerades av utrikesdepartementets tjänstemän. Beträffande Bahrs telefonsamtal med Olof Palme den 20 november i fjol gäller att det över huvud taget inte kunde påverka notens utformning, eftersom ett förslag då redan var utarbetat inom utrikesdepartementet. Bahr omnämnde f.ö. den svenska noten i förbundsdagsdebatten närmast i förbigående. Huvuddelen av anförandet ägnades åt missilerna, vilket var en mycket större fråga i den västtyska debatten. Kärnvapenfri zon Att Palme omnämnde sonderingen i samtal med Willy Brandt, då han i i Europa annat ärende var på officiellt besök i Hamburg, är på intet sätt anmärkningsvärt. Jag förundrar mig särskilt över Anders Björcks kritik. I vanliga fall är han ju ute och pratar om hur rätt Carl Bildt har att tala med den ena och den andrai olika huvudstäder. Meddelandet lämnades i förbigående och kan inte ses som någon inblandning i den västtyska valrörelsen, eftersom det vid denna tidpunkt var högst ovisst om det skulle bli extraval. Reservationen är i de här styckena mer än lovligt dunkel. Det talas om att det inträffade kan uppfattas som om den svenska regeringen lät sig påverkas från ett annat land i en känslig utrikespolitisk fråga. Hur i all världen kan man insinuera något sådant? Hade inte statsministern och den regering han leder tillräckligt starka egna skäl för att inför andra regeringar aktualisera ett förslag, framlagt i en kommission där Olof Palme själv varit ordförande och vilket vunnit anslutning från praktiskt taget alla kretsar här hemma?

Någon sådan begäran har inte framställts till regeringen från oppositionsföreträdares sida sedan sonderingen blivit känd, och de hade heller inga invändningar i informationsfrågan då besked om sonderingen lämnades vid utrikesnämndens sammanträde i januari. Men jag vill gärna betona att i den här frågan står inte utskottsmajoritet och reservanter långt ifrån varandra. Olof Palme sade själv inför utskottet att eftersom han anser detta vara en gemensam svensk fråga, hade det varit bra att informera de andra partiledarna på ett tidigt stadium, så att de fått känslan av att det var en gemensam angelägenhet. Det hade också varit värdefullt om de kunnat framföra sina åsikter. Det stämmer alltså väl med vårt uttalande tidigare om samråd rörande Cancän-konferensen, vilket viktiga internationella möte ju syftade till att få till stånd en diskussion på hög nivå om internationellt samarbete och utveckling kring centrala frågor i nord-syd-sammanhang. Vi sade då från utskotfts sida att det med hänsyn till värdet av kontakter mellan partierna i 33 utrikespolitiska frågor fanns skäl som talade för att ärendet borde ha tagits upp i utrikesnämnden eller på annat sätt ha behandlats i samråd med företrädare för oppositionspartierna. Vi socialdemokrater har ingen anledning att i samband med det i dag behandlade ärendet ge uttryck för någon annan uppfattning, och vi har också gjort en hänvisning till det forum som nu har skapats av Olof Palme, nämligen de veckovisa partiledaröverläggningarna. De borgerliga — det vill jag till sist notera — har lagt ner en oerhörd kraft på att försöka komma åt Olof Palme och vårt parti i själva procedurfrågan. Kanske energin sedan vi nu tvättat byken i utskott och kammare i fortsättningen något mer kan koncenteras kring frågan om hur vi bäst kan verka för fred och balanserad nedrustning. Det är en viktig sak för en god utveckling av vår demokrati och ligger därför också i konstitutionsutskottets intresse.

Herr talman! Olle Svensson sade att kritiken nu framtonade annorlunda när utskottet hade tvättat byken. Jag tycker faktiskt inte det. Annars tillhör jag dem som brukar understryka att vi inte utfärdar några domar i förhand. Skall man göra en undersökning i KU, skall man alltså vara beredd att sedan ta intryck av vad undersökningen ger för resultat. Man skall inte sitta med låsta, förutfattade meningar. Det tycker jag är riktigt.

Just i den här frågan visar emellertid de undersökningar som utskottet har gjort, tvärtemot vad Olle Svensson säger, att den ursprungliga kritiken står fast och har blivit bestyrkt genom de handlingar som vi har haft anledning att ta del av. Man har inte hört utrikesnämnden, trots att det är en stor och omfattande fråga. Vad Olle Svensson här säger om minoritetens rätt att få utrikesnämnden sammankallad har inte särskilt stor relevans. Det intressanta inför ett sådant där utspel är naturligtvis att få information och samråd innan utspelet görs. När det väl har gjorts och allting finns publicerat i tidningar är självfallet inte intresset för ett formellt sammanträde lika stort. Kontakterna med oppositionen skulle alltså ha tagits dessförinnan. Det bestyrks av handlingarna att Egon Bahrs note praktiskt taget har skrivits av av svenska UD. Det är, som jag uttryckte det i mitt inledande anförande, mycket originellt att en utrikes oppositionspolitiker på detta sätt bidrar i regeringens beredningsarbete. Det är också alldeles uppenbart att regeringen som helhet inte tagit ställning i denna fråga, utan att den i hög grad sköttes som en del av Olof Palmes eget revir.

Herr talman! Olle Svensson menar att den här frågan har kommit att Onsdagen den handla alltför mycket om formerna, men det är alldeles självklart att vi från 25 maj 1983 konstitutionsutskottets sida måste granska hur ett sådant här uppmärksammat utspel har gått till. Olle Svensson försöker vidare göra gällande att det bara handlade om några synpunkter från Egon Bahrs sida — som i själva verket var identiska med vad som hade kommit fram under Palmekommissionens arbete — och att Egon Bahr knappast alls har påverkat den svenska proceduren. Kärnvapenfri zon Hur har det då gått till? Det är bara att läsa på s. 148 i konstitutionsuti Europa skottets betänkande. Den promemoria som Olof Palmes handgångne man Anders Ferm har lämnat till Olof Palme för åtgärd börjar på följande sätt: ”Åtgärder som skall vidtas för att genomföra beslut som fattades vid informellt möte i Palmekommissionen 28-29 oktober.” Det var alltså beslut som hade fattats i Palmekommissionen som nu skulle omsättas i praktiken, inte svenska regeringsbeslut eller någonting liknande. Vad är det Olof Palme skall göra? Jo, han skall: ”Tala med utrikesministern om att svenska regeringen skall överlämna noter till andra regeringar för att utröna deras inställning till förslaget om att upprätta en zon fri från taktiska kärnvapen i Europa.” Det är klara besked. : Anders Ferm skriver vidare: ”Noterna bör överlämnas till regeringarna så snart som möjligt om svar skall hinna komma in före mötet i Lagos 20-21 januari 1983.” Det är alltså mötet i Lagos, liksom Egon Bahrs tal i den tyska förbundsdagen, som skall vara styrande för tidsschemat när det gäller den svenska noten. Ingen människa i världen kan väl påstå att det här handlar om en förutsättningslös beslutsomgång från svensk sida. Det handlar helt enkelt om att det skall upprättas ett tidsschema som passar Palmekommissionen och Olof Palmes partivänner ute i världen. Det schemat får sedan den svenska regeringen följa. Vi ägnar faktiskt inte en oerhörd kraft åt att i den här frågan komma åt Olof Palme, men illa skulle vi sköta vår uppgift i konstitutionsutskottet, om vi inte såg till att handläggningen av ärendet fick en tillfredsställande belysning. Däremot ägnar nog, herr talman, Olof Palme stor kraft åt att komma åt sina politiska motståndare på det utrikespolitiska fältet. Det tycker jag att de senaste dagarnas händelser har visat.
Herr talman! Olle Svensson sade att jag hade en mer positiv ton i min kritik. Det är riktigt att jag har försökt visa att sakfrågan — om vi skall ha en kärnvapenfri zon i Europa eller inte — är en viktig fråga. Den har i varje fall jag primärt en positiv inställning till. Men det är egentligen inte den frågan som vi diskuterar i konstitutionsutskottet, Olle Svensson. Frågan om en kärnvapenfri zon i Europa är i och för sig oändligt mycket viktigare än regeringens klantiga handläggning av den, men konstitutionsutskottet diskuterar formalia. Och det är mycket väsentligt med formalia när det gäller stora utrikespolitiska frågor. De skall skötas korrekt, om man skall 35 ha någon framgång över huvud taget. Det är mot skötseln av ärendet som vi reservanter har vänt oss. På den punkten är jag absolut inte mildare i min kritik än någon annan. Att jag däremot inte står här och upprepar saker som andra har sagt må vara till kammarens bästa.

Herr talman! Jag vill till Anders Björck gärna replikera att den promemoria som han citerade från visserligen är intagen i vårt granskningsbetänkande men inte är någon officiell handling. Det är en uppteckning som har skett för Palmekommissionens räkning. Jag förstår inte varför Olof Palme skall behöva skämmas för att han genom denna sondering ville vidareutveckla en absolut unik idé som har förankring hos företrädare för olika paktsystem och länder i världen. Hur skall vi kunna få nedrustning, om vi inte samtalar med andra länder och försöker förankra våra åtgärder hos dem? Det är riktigt, Bertil Fiskesjö, att Egon Bahr var oerhört ambitiös när han skrev sin not. Det är möjligt att det inte var meningen att han skulle författa den på det sätt som han gjorde, men han är en f. d. statssekreterare, och de kanske sköter en uppgift så här. Men det avgörande är att den slutgiltiga utformningen av noten fastställdes inom utrikesdepartementet. Vad som blev kvar av Egon Bahrs skrivningar är en sammanfattning av det kommissionsförslag som man ville efterhöra andra regeringars mening om. Det kan jag inte på något sätt anse vara förgripligt. Bl. a. Anders Björck har försökt göra gällande att det här skulle röra sig om en speciell socialdemokratisk idé och att det skulle ha skett ett samspel med särskilt den västtyska oppositionen. Denna idé är inte alls speciellt svensk eller socialdemokratisk. Den drevs i kommissionen av två ickesocialdemokrater och NATO-anhängare, de två f. d. utrikesministrarna Cyrus Vance och David Owen. Man skall nog inte tro att den provinsiella debatt som vi har haft här hemma påverkar framgången för detta förslag i framtiden. Förslaget kommer att stå och falla med sina egna sakliga meriter.

Herr talman! Skall man döma av mottagandet har inte förslaget särskilt goda egna meriter. Reaktionen har ju varit negativ. Med undantag av Warszawapaktsstaterna och något ytterligare land är det en kompakt negativ opinion mot förslaget. Jag har, herr talman, svårt att förstå vad det spelar för roll om Anders Ferms promemoria är en inofficiell handling eller inte. Den finns intagen i konstitutionsutskottets betänkande, och i promemorian ges från Anders Ferms sida mycket klara besked om hur han anser att Olof Palme skall handlägga frågan. Jag kan citera punkt 4: ”Den 12 november besöker OP” — dvs. Olof Palme — ”Wien. Han bör då informera Kreisky om de noter som den svenska regeringen kommer att överlämna till bl.a. den österrikiska regeringen och få Kreiskys stöd. Vidare träffar OP Arbatov och han bör då överlämna brev till denne om Stockholms = Nr 154 och Lagosmötena samt diskutera kommissionens arbete med honom.” Onsdagen den Det sistnämnda mötet lär inte ha blivit av, men Olof Palme träffade såvitt - 25 maj 1983 jag vet Arbatov något senare i Moskva. I de kontakter som togs av Olof Palme och hans medhjälpare handlade det utan tvivel i stort sett om socialdemokratiska partivänner. Man försökte alltså förankra detta förslag hos sina partivänner ute i världen och gav ärendet en sådan uppläggning att det skulle passa just deras syften. Olle Svensson är oerhört upprörd över att vi vågar kritisera Olof Palme. Kärnvapenfri zon Därvidlag är Olle Svensson naturligtvis en spegelbild av herr Palme själv, i Europa som ju som bekant inte tål kritik, varken från de egna partivännerna eller från några andra. Vi tänker ändå — även i utrikespolitiska frågor — förbehålla oss rätten att kritisera Olof Palme och hans metoder. Hot om att bli tagna i örat av Olof Palme om vi vågar ha en avvikande uppfattning när det gäller hans handlande i utrikespolitiska frågor skrämmer oss inte. Vi tänker inte heller be Olof Palme om lov att få göra utrikespolitiska resor i fortsättningen. Och vi tänker inte acceptera att ambassader eller andra håller ögonen på oss och rapporterar till den svenska utrikesledningen eller till Olof Palme själv. Det är inte så, herr talman, att Olof Palme skall ha något monopol på utrikespolitiken i Sverige. Men att döma av de häftiga reaktionerna när vi t.ex. kritiserade handläggningen av Egon Bahr-affären måste man dra slutsatsen att vi har trampat på en utomordentligt öm tå när vi har vågat ifrågasätta Olof Palmes insatser på det området.

Herr talman! När det gäller frågan huruvida det här var ett viktigt utspel eller ej slirar Olle Svensson liksom andra socialdemokrater på kopplingen. Man anpassar värderingen av utspelet efter de syften man har för stunden, och syftena kan tydligen växla ganska snabbt. Men man får lov att bestämma sig. Är det här en oviktig sak, närmast ett rutinärende? Eller är det en stor och betydelsefull fråga, som man borde ha hanterat med varsamhet och enligt de regler som den svenska författningen ger? Från regeringsföreträdarnas sida finns också hela tiden en strävan att tona ner Egon Bahrs medverkan. Vad som är kvar av Bahrs not, sade Olle Svensson, var en sammanfattning av Palmekommissionens förslag. Sanningen är ju, att om man lägger dokumenten sida vid sida — Bahrs enligt alla formella regler skrivna not och den svenska noten — så finner man att det står praktiskt taget detsamma i dem. Man har bara ändrat litet i ett par meningar, och man har tagit bort ”det kungliga” i Bahrs förslag till skrivning — ”den kungliga svenska regeringen” har i stället blivit ”den svenska regeringen”. Jag anser fortfarande att det är ett mycket märkligt förfaringssätt, även om man från konstitutionell synpunkt kan säga att det inte finns mycket att erinra, eftersom man får förutsätta att svenska regeringsföreträdare i varje fall skrev under noten, och då blir den ju ett svenskt dokument. 37 Men jag undrar hur den svenska regeringen med Olof Palme i spetsen skulle ha reagerat, om man från den västtyska regeringen fått en demarsch i en mycket viktig fråga som sedan visade sig nästan ordagrant överensstämma med en skrivning av en ledande svensk oppositionspolitiker.

Herr talman! Jag tycker hela denna debatt visar att man inte har mycket att komma med längre. Det är riktigt att Egon Bahr är en västtysk politiker, men i det här sammanhanget var han en av medlemmarna i Palmekommissionen. Det var ganska naturligt att han, som Olof Palme kallade det, fick hemläxan att göra en sådan här sammanfattning. Den vidarebefordrades sedan av Olof Palme som arbetsmaterial till utrikesdepartementet och dess tjänstemän. De gjorde vissa ändringar och framhöll att man skulle vara ganska försiktig i den här frågan och mera efterhöra synpunkter. Alla dessa ändringar godtogs av statsministern. Nog har man inom det svenska kanslihuset skött detta på ett självständigt sätt. Det var också naturligt att man ville föra vidare en idé som växt fram inom detta unika organ med representation från olika pakter och alliansfria länder. Det var viktigt att det här betydelsefulla förslaget fördes vidare. Men — om vi ser på informationsfrågan — lägg märke till att vad det här handlade om var en förberedande sondering och kontakt! När man fått en reaktion på denna sondering skulle man se på hur man skulle gå vidare. Jag fick ett intryck av att Anders Björck i sin replik utnämnde Arbatov till socialdemokrat. Anders Björck nämnde Arbatov i samband att han sade att vi hade konfererat med våra socialdemokratiska partivänner. Men det var väl naturligt att Olof Palme höll kontakt med ledamöterna i kommissionen och diskuterade dessa frågor. Det var också naturligt för honom att föra detta vidare. Men vi har sagt — och vi understryker det ytterligare en gång — att det är naturligt att regeringen i frågor av den här typen, även om det gäller en sondering, håller kontakt med den svenska oppositionen. Jag vill fråga: Hur många gånger skall Olof Palme behöva klä sig i säck och aska, göra sin Canossavandring och beklaga detta? Räcker det inte med att han sagt att han beklagar det och att det i och för sig hade varit bra om han tagit kontakt med oppositionen? Men jag hävdar bestämt att det när det gäller en sondering inte finns något konstitutionellt krav på att utrikesnämnden skall sammankallas. Däremot är detta en lämplighetsfråga. Information kan ske i utrikesnämnden eller i partiledarkonferenser.

Herr talman! Det är utan tvivel så att det säkerhetspolitiska läget i världen har skärpts. Det är därvid främst Reaganadministrationens aggressiva politik som driver på rustningarna och förhindrar fred och nedrustning. USA spekulerar i att kunna starta och vinna ett kärnvapenkrig. Led i denna strategi är utvecklandet av kryssningsraketer, neutronbomber, underjordis ka kärnvapenssystem i USA, avancerad bevakning från rymden och Nr 154 världshaven. I denna strategi har Europa och Norden alltmer dragits in. Med kommande utplacering av kryssningsraketer och andra medeldistansrobotar i Västeuropa förbereder USA ett förödelsens krig i Europa. Också Sovjetunionen har självfallet ett ansvar för försämringen av det säkerhetspolitiska läget. Sovjetunionen fortsätter att utveckla nya kärnvapen. Utplaceringen av SS 20-raketer som hotar folken i Västeuropa är en del av detta, och ubåtskränkningarna visar på att stormakterna, i detta fall Sovjetunionen, kränker ett litet lands neutralitet utan all hänsyn till Kärnvapenfri zon folkrättsliga och andra principer. Vi ser detta som synnerligen allvarligt. i Europa Det är i detta sammanhang man enligt vår mening skall se Palmekommissionens förslag om en kärnvapenfri korridor i Europa. Låt mig här, herr talman, dra en parallell med diskussionen om en kärnvapenfri zon i Norden. I Västeuropa och i Norden har det börjat växa fram en massrörelse mot rustningarna och för nedrustning, avspänning och fred. I Sverige ledde detta till att riksdagen i juni 1981 enhälligt förespråkade Norden som en kärnvapenfri zon. Men det dröjde inte länge förrän de borgerliga, och då tänker jag främst på moderaterna med sitt ungdomsförbund i spetsen, alltmer gled ifrån riksdagsbeslutet. Detsamma kan sägas om Palmekommissionens rapport, vari ingick korridorförslaget. Som det har konstaterats tidigare under debatten emottogs detta till en början mycket positivt. Man betraktade förslagen såväl från öst som från väst som värdefulla bidrag för en avspänningspolitik. Också fredsrörelsen i Europa och i Norden har sett positivt på rapporten. Vad man kan konstatera i dag av den debatt som förts är att de borgerliga partierna enligt min mening genom att hänge sig åt formaliteter försöker misskreditera fredsoch nedrustningsförsöken. I stället för att få en diskussion om sakfrågan, i stället för att få en debatt om initiativets förutsättningar, har vi under en längre tid fått en debatt om formerna för initiativets uppkomst. På så sätt söker man alltså undvika den reella frågan, och man gör det avsiktligt. Jag tänker, herr talman, inte gå in på alla turer i den här Bahraffären. Det kan naturligtvis diskuteras huruvida denna sondering inte var så pass viktig —i synnerhet som den väckte så stort uppseende — att utrikesnämnden först borde ha informerats. Men jag anser att det sätt på vilket främst moderaterna och flera borgerliga massmedia har drivit frågan innebär att de har begått ett större brott mot fredsoch nedrustningssträvandena än någonsin denna första sondering från regeringens sida innebar. Och denna mening delar jag - vågar jag påstå — med hela den samlade fredsrörelsen. Man kan konstatera att moderaterna skiljer ut sig alltmer i den svenska utrikespolitiken. Till sist, herr talman: Karin Ahrland uttryckte en förhoppning om att vi nu skall återgå till att diskutera just sakfrågan. Det är också fredsrörelsens hållning, att riksdagen skall återgå till att diskutera hur vi skall få till stånd avspänning, hur vi skall få till stånd kärnvapenfria zoner, hur vi skall få stopp på NATO-planerna att placera ut Pershing II-robotarna och kryssningsmissilerna. Det är bråttom; detta skall ske i år. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.
Herr talman! Eva Hjelmströms anförande handlade i huvudsak om andra ting än dem som vi har att diskutera med anledning av KU:s betänkande. Det är faktiskt inte frågan om kärnvapenfria zoner som är föremål för konstitutionsutskottets undersökning, utan frågan om hur regeringen har agerat i en viktig utrikespolitisk fråga. Vi kan naturligtvis alla — om vi så önskar — i en sådan här debatt ta tillfället i akt och understryka hur mycket vi ivrar för fredens sak. Det må väl vara tillåtet; det är ju ett vällovligt ändamål att uttrycka sin anslutning till.

Grundkritiken måste ju riktas mot dem som har sjabblat och inte mot dem som påpekat att det har sjabblats. Tyvärr har reaktionen inte blivit så framåtsyftande i de svar som kommit från de olika staterna. Jag kan inte citera innehållet i de dokumenten, eftersom de är hemligstämplade. Men jag kan hänvisa till vad som kommit fram i den öppna debatten, t.ex. i Morgonekot den 17 februari, där man redovisade Västtysklands nej och även motiveringen för detta. Tror Eva Hjelmström eller någon annan av socialdemokratins försvarare att den västtyska inställningen till sakfrågan som sådan har främjats av att det visar sig att själva noten var skriven av en av den sittande västtyska regeringens främste politiska motståndare? Om man tror det är man politiskt naiv.
Herr talman! Om all den kraft, all den tid och all den massmediadebatt som ägnats just denna lilla formella historia hade ägnats åt Palmekommissionens förslag så att man hade diskuterat zonfrågan och även frågan om Norden som en kärnvapenfri zon, då skulle mycket vara vunnet.

Sedan kan jag dela uppfattningen, som också statsministern har gett uttryck för, att man helst bör informera partiledarna innan någon sådan här sondering sker. Det är en lämplighetsfråga. Men vi har ju fått ett löfte om det, och därmed tycker jag att man borde låta sig nöja och i stället övergå till att diskutera sakfrågan.
Herr talman! Bara en kort kommentar till vad Bertil Fiskesjö sade om den Onsdagen den utländska reaktionen på den här noten. Jag tror inte att den har så mycket att = 25 maj 1983 göra med den provinsiella debatt som har förts här hemma. Vad man har märkt och vad som noterats inför utskottet är det egendomliga att ryssarna, som i kommissionen var negativa, nu har blivit mycket positiva, medan NATO-anhängare, som i kommissionen var positiva, har blivit relativt negativa efteråt. Olof Palme har gjort den bedömningen att det är en ganska temporär företeelse. Kärnvapenfri zon F.n. är stämningsläget i Västeuropa sådant att alla nya tankar ses som ett i Europa hinder i den stora debatten, som ju gäller missilerna Pershing II och kryssningsrobotarna. Därför får inte nya tankar nu så lätt någon förankring. Men jag tror ändå att de kan stämma med den långsiktiga strategin, nämligen att ta bort sådana här vapen från gränsområdena. Därför bör man nog inte i dag utdöma det här initiativet. Men det var riktigt att gå i två steg, först känna sig för och sedan så småningom fundera över hur man skall gå vidare.

Herr talman! Flera talare här har sagt att vi bör diskutera sakfrågan och inte formaliteterna. Jag måste då verkligen säga att vi från moderata samlingspartiet vid ett flertal tillfällen i denna kammare har försökt föra en debatt just om sakfrågan. Riksdagsman Carl Bildt hade en interpellationsdebatt med utrikesministern där han försökte ta upp själva förslaget till en saklig debatt. Han ställde en lång rad frågor, men på de flesta av dem fick han inte något ordentligt svar. Frågan har också varit uppe i ett antal andra sammanhang med utrikespolitisk anknytning. Så nog har man försökt föra en debatt om själva sakförslaget vid ett antal tillfällen sedan utspelet blev känt. Men i dag har vi faktiskt en dechargedebatt, och då är det självklart att granska den formella delen av detta utspel. Herr talman! Jag har svårt att frigöra mig från misstanken att man, när man säger att vi i dag skall diskutera sakfrågan och inte det formella, vill lägga locket på. Man är obehagligt berörd av förspelet till den här affären. Och eftersom statsministern inte tål kritik, försöker hans partivänner här i kammaren se till så att den här debatten inte förs vidare. Men den formella delen har faktiskt en icke obetydlig roll i sammanhanget. I och med att utspelet gjordes på det sätt som blev fallet, har detta otvivelaktigt påverkat vissa länders bedömning av detta utspel.
Herr talman! Bara en kort kommentar. Att säga att vi skulle ha lagt locket på är väl ändå litet oförsiktigt av konstitutionsutskottets vice ordförande, sedan vi har haft timslånga utfrågningar med både utrikesministern och statsministern. De har dessutom publicerats i betänkandet. Regeringens handläggning i denna fråga tål sannerligen dagsljuset. Jag skulle förmoda att slutet på det hela blir att den kan godkännas av 41 kammaren.

Herr talman! Det sistnämnda får väl kallas för en s.k. kvalificerad gissning, såsom majoritetsförhållandena är. Det är inte mycket att säga om detta. Vad jag avsåg var dessa ständiga påpekanden — som gjordes även av Olof Palme i samband med utfrågningen i utskottet och presskonferensen efteråt — att vi inte skall diskutera formfrågan. Olof Palme sade efteråt till massmedia att ett så här bra förslag verkligen inte skall få lida av att man diskuterar hur förslaget har kommit till. Jag har mycket svårt att tolka detta på annat sätt än att man nog har försökt — det var vad jag sade — att lägga locket på i görligaste mån. Det är väl ingen hemlighet, herr talman, att de olika försök som har gjorts att bringa ljus över tillkomsthistorien har mötts med utomordentligt stor irritation från både Olof Palme och utrikesdepartementet. Dessutom har mot kritiker vidtagits åtgärder som jag tycker vi kanske t.o.m. borde granska i konstitutionsutskottet när det är dags igen.
Sedan de under avsnittet Kärnvapenfri zon i Europa anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 8: Fyren Märket.
Sedan de under avsnittet Vissa frågor rörande den ekonomiska uppgörelsen i samband med bildandet av Svenskt Stål AB, m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 14: Serafimerlasarettets portalbyggnader.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av de s.k. blockbetygen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 16: Regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet.
Sedan de under avsnittet Regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 17: Regeringens handläggning av vissa ärenden om undantag från tätbebyggelseförbud.
Sedan de under avsnittet Vissa frågor rörande den statliga affärsverksamheten anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 12: Beslut om devalvering 1982.
Sedan de under avsnittet Utförsel av använt kärnbränsle anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 11: Vissa frågor rörande den statliga affärsverksamheten.
Sedan de under avsnittet Vapenexport till USA anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 10: Utförsel av använt kärnbränsle.
Herr talman! Det är dess bättre inte alltför ofta vi här i kammaren behöver diskutera frågor om Sveriges gränser. När konstitutionsutskottet i år har tagit upp en gränsregleringsfråga, är det inte därför att det rör något stort landområde utan därför att frågan är av principiellt intresse. Det gäller skäret Märket i Ålands hav, som enligt de åren 1810 och 1888 upprättade topografiska beskrivningarna skall delas lika mellan Sverige och Finland. Gränslinjen skall kort sagt gå på mitten av skäret. Nu är det så att en finsk fyr sedan 100 år ligger på den svenska sidan av skäret. Det ansågs vid överläggningar för några år sedan mellan Sveriges och Finlands utrikesdepartement att det skulle vara ändamålsenligt att vid den gränsreglering som skulle påbörjas för något år sedan dra gränsen så, att fyren — trots att den låg på den svenska sidan — skulle hamna på finskt territorium, medan Sverige som kompensation skulle tillförsäkras ett landområde av motsvarande storlek på den finska sidan. Riksgränsen mellan de båda länderna skulle då förvisso förete ett något egendomligt intryck med stora svängar åt öster och väster, men detta är inte avgörande. Det intressanta är om sådana förändringar är att betrakta som en ren lantmäterifråga eller om det handlar om en justering av den svenska och den finska riksgränsen. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning handlar det här om en gränsjustering, och då måste den också handläggas som sådan. Det skall påpekas att enligt 1921 års Ålandskonvention skall signatärmakterna till denna underrättas om förändringar i gränsen. Utskottet understryker vikten av att frågor av denna typ underställs riksdagen. Detta är ett viktigt konstaterande. Det finns därtill anledning att Nr 154 slå fast att utrikesnämnden i fortsättningen bör höras, innan några direktiv Onsdagen den ges rörande förhandlingar med andra länder om svenska gränsjusteringar. 25 maj 1983 Herr talman! Gränsdragningar i Östersjön kan aldrig betraktas som någon lantmäteriverksamhet. Det är viktigt att alla formella krav uppfylls vid förändringar och att den svenska utrikesnämnden ges full information innan några direktiv ges. Slutgiltigt måste riksdagen fatta beslut innan en förändring blir definitiv. Det är mot denna bakgrund som moderata samlingspartiets representanter i konstitutionsutskottet i en reservation velat Fyren Märket slå fast detta. Frågan är faktiskt — redan i dag och kan bli än mer — av stor principiell och kanske också utrikespolitisk betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Gränsen mellan Finland och Sverige går i Ålands hav över skäret Märket, som Anders Björck redan sagt. På det här skäret ligger en av Finland för länge sedan byggd fyr på mark som tillhör Sverige. Det har tagits upp förberedande — och jag vill understryka förberedande — diskussioner om markbyte som skulle innebära, att den mark som fyren ligger på skulle överföras till Finland. Sverige skulle få kompensation med annan mark på skäret. Detta ärende är det första i en rad där representanterna för moderata samlingspartiet har synpunkter på handläggningen av ärenden under den tidigare regeringens mandatperiod. I detta fall, då det gäller fyren Märket, säger de att ärendet borde ha anmälts i utrikesnämnden och att den tilltänkta gränsregleringen kan strida mot de regler som gäller enligt Ålandskonventionen. Åren 1926-1927 kom de svenska och finländska regeringarna överens om att en översyn av gränserna skulle göras vart 25 år. En sådan översyn gjordes också år 1956, och år 1981 var det tid för nästa översyn. De preciseringar som diskuterats under åren har bl.a. gällt holmar i anslutning till Tornedalen. Nu tog man upp en diskussion om det av praktiska skäl också skulle gå att utarbeta ett förslag som, utan att förändra gränserna i strandlinjen och havet, skulle medföra att även den på skäret belägna fyren skulle ligga på finsk mark. Ärendet var sålunda av rutinkaraktär och av lantmäterikaraktär innan det skulle föreläggas andra instanser. Den tidigare utrikesministern Ola Ullsten framförde också i en interpellationsdebatt, att ett eventuellt fullföljande av ärendet givetvis skulle gälla under förutsättning av riksdagens godkännande. I denna interpellationsdebatt fastslogs också av förre utrikesministern att en precisering av gränsen inte kunde anses stå i strid med Ålandskonventionen. Något som talar för motsatsen har inte framkommit vid konstitutionsutskottets handläggning av ärendet och inte heller i Anders Björcks anförande. Inte heller har något framkommit som styrker att de förberedande åtgärderna borde ha redovisats i utrikesnämnden. Formellt och reellt har dessutom egentligen inget hänt, utom vissa mätningsarbeten. 43 Som framgår av betänkandet har konstitutionsutskottet i övrigt bara understrukit det som den tidigare utrikesministern sagt, nämligen att riksdagen skall godkänna gränsregleringar av denna art. Om detta är vi överens. Dessutom, och det tror jag är viktigt att tillägga i denna fråga, torde frågan om eventuellt markbyte, vilket också framgår av utskottets skrivning, vara inaktuell eftersom fyren troligen kommer att släckas. En ny obemannad fyr planeras nämligen i området. Fru talman! Jag yrkar sålunda bifall till konstitutionsutskottets skrivning i ärendet.
Fru talman! Riktigt så enkelt som Lars Ernestam vill framställa det förhåller det sig faktiskt inte i den här affären. Frågan om fyren Märket kom uppi riksdagen. Det var då utrikesministern gav sitt löfte om att frågan skulle underställas riksdagen genom ett initiativ från en moderat ledamot av den här kammaren. Jag är inte alldeles övertygad om att frågan i annat fall hade underställts riksdagen, om den hade blivit aktuell. Sedan kvarstår ju faktum att utrikesnämnden inte hörts i frågan. Det förhållandet att ingenting nu tycks ske på grund av vissa omdispositioner när det gäller var fyren skall ligga fritar ju på intet sätt regeringen från kritik i det läge som rådde när det fortfarande var aktuellt med en förändring. Det här är inte, fru talman, en lantmäterifråga. Det handlar alltså om en gränsförändring i Östersjön. Jag vägrar bestämt att gå med på att det är fråga om lantmäteriverksamhet. Vad skulle hända, fru talman, om man började betrakta andra förändringar av gränsen i Östersjön som en lantmäteriteknisk fråga? Här gäller det verkligen att ha ordentliga riktlinjer för hur sådana här frågor skall handläggas. Då är det ett ovillkorligt krav att utrikesnämnden hörs innan man sätter i gång med några operationer och att riksdagen får ta slutgiltig ställning till frågan. Jag har svårt att se att detta skulle vara några oacceptabla eller orimliga regler när det gäller att justera den svenska riksgränsen.
Fru talman! Jag är fortfarande förvånad över att man från moderat håll gör så stor fråga av det här. Det är, som jag ser det, en liten fråga som dessutom f.n. är bordlagd. Anders Björck säger att han tror att ärendet inte hade blivit redovisat i riksdagen på det sätt som nu skedde — i en interpellationsdebatt — om inte frågan hade ställts från moderat håll. Det är Anders Björcks uppfattning. Jag har en motsatt uppfattning, nämligen att ärendet skulle ha behandlats i vanlig ordning, och sedan när tiden var inne kommit till riksdagen. I de handlingar vi har fått från konstitutionsutskottet finns det redovisat att man på UD ser Nr 154 saken på det här viset. Onsdagen den Vad är det som reellt har hänt i frågan? Det har inte hänt någonting mer än 25 maj 1983 att det också fästs några järnkrampor och annat material som används vid förberedande lantmäteriförrättningar. De kunde möjligen användas för fritidsbåtar, men det kan man inte heller göra, eftersom de är fästade så långt uppe på skäret att trossarna inte skulle räcka. Det är allt som har hänt i
Fru talman! Det har nog hänt litet mer än att det har fästs några järnkrampor på skäret. Vad som faktiskt hänt är att regeringen, utan att höra utrikesnämnden, gav direktiv till en kommission att genomföra förändringar som skulle innebära att Sverige fick en del av den finska delen av skäret och vice versa, så att den finska fyren skulle hamna på svenskt territorium. Det skulle innebära att gränsen på skäret skulle se milt sagt underlig ut och strida mot 1921 års Ålandskonvention. Ändrar man på den, fru talman, skall enligt reglerna de som undertecknat konventionen, de s.k. signatärmakterna, också underrättas. Det har, såvitt jag kan förstå, regeringen Ullsten inte haft några tankar på. Det här kan tyckas vara en liten fråga. Den är en liten fråga i den bemärkelsen att det rör sig om ett mycket litet område av svenskt territorium. Men det handlar faktiskt om en stor principiell fråga.
Fru talman! När regeringen ger någon ett uppdrag, även om det är av förberedande art, skall den väl också ge direktiv om hur man anser att uppgiften skall lösas. Det var också vad som skedde när man överlämnade skissen med en beskrivning på hur markfrågan lämpligen skulle lösas för att kunna rädda fyren Märket. Det är i stort sett vad som har hänt.
Fru talman! Det är klart att regeringen skall ge direktiv på detta område. Det har vi inte ifrågasatt. Men vi tycker det hade varit bra, naturligt och lämpligt om utrikesnämnden hade hörts dessförinnan.
Frågan är väl ändå av den arten att det var lämpligt att informera utrikesnämnden när man hade kommit litet längre fram i behandlingen av frågan.
Fru talman! Det var just vad det inte var. Det som hände var nämligen att man påbörjade förhandlingar med ett främmande land. Innan man gör det i en fråga som denna bör faktiskt utrikesnämnden först höras. Det skall inte ske i efterhand.

Fru talman! Så långt är det riktigt. Nu har emellertid vi moderater anlagt en principiell syn på detta ärende. Det kan ju följas av andra, liknande ärenden. Därför tycker vi att det är viktigt att redan nu fastslå hur sådana frågor skall handläggas. Därmed har kanske trots allt denna lilla debatt om det lilla skäret med fyren Märket i Ålands hav har haft en viss, principiell betydelse. Det bör stå klart för kommande regeringar hur handläggningen skall vara.
Fru talman! På den punkten är såväl den tidigare utrikesministern, konstitutionsutskottet, Anders Björck som jag överens.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av vissa ärenden om undantag från tätbebyggelseförbud anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 18: Arbetskraft till biståndsprojektet Bai Bang.
Sedan de under avsnittet Fyren Märket anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 9: Vapenexport till USA .
Sedan de under avsnittet Serafimerlasarettets portalbyggnader anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 15: Regeringens handläggning av de s.k. blockbetygen.

Fru talman! I samband med gårdagens diskussion om vapenexporten diskuterade kammaren också vapenexporten till USA . Vpk har till KU:s betänkande fogat en reservation vad gäller handläggningen av denna affär. Låt mig, fru talman, något erinra om förhistorien till just DIVAD och citera vad nuvarande nedrustningsministern Maj Britt Theorin så sent som den 8 februari 1982 konstaterade i en interpellationsdebatt med dåvarande handelsministern Björn Molin. Hon var då mycket kritisk — för att inte säga direkt negativ — till en eventuell export av vapen och teknologi från Bofors och annan svensk industri till USA avsedda för DIVAD-systemet. Hon konstaterade följande: ”Det viktigaste är helt tydligt att vi nu, tack vare de uppgifter som bl.a. jag har tagit fram, vet att DIVAD-systemet kommer att ingå Rapid Deployment Force.” Låt mig inom parentes nämna att också Oswald Söderqvist, som hade tagit upp frågan ett år tidigare, deltog i debatten. På ett annat ställe konstaterar Maj Britt Theorin att motiveringen för att Rapid Deployment Force-styrkorna — dvs. de amerikanska snabbinsatta styrkorna — togs fram, var att de skulle placeras i Mellersta Östern och Indiska Oceanen. Men så fortsätter hon med att säga, att syftet nu är att systemet skall sättas in i krishärdar varhelst de uppstår. Och för att åter citera det nuvarande statsrådet fast då i opposition: ”I dag vet vi att USA med sin märkliga utrikespolitik upplever El Salvador och Nicaragua som krishärdar. Visst är det möjligt ——— att RDF-styrkorna kan sättas in där. Vilken är då Sveriges ståndpunkt?” I dag, fru talman, vet vi i alla fall vilken den socialdemokratiska regeringens ståndpunkt är. Där har Mats Hellström som nyblivet statsråd gett ett mycket klargörande besked. Vad nuvarande nedrustningsministern ansett ett år tidigare och som man får förmoda var en uppfattning som delades av den socialdemokratiska riksdagsgruppen är inte socialdemokraternas ståndpunkt i regeringsställning. Lika litet som IDB-affären, lika litet som Östra Timor-affären. I dag har vi genom konstitutionsutskottets betänkande fått än mer klarhet i detta. Det är desto mer beklagligt som vi i dag också har fått information och mer besked om vad DIVAD-systemet kommer att utnyttjas för. Jag beklagar att det svenska folket kan komma att bidra till mord och förödelse av civila och barn runt om i världen. För inte kan väl Olle Svensson hävda att DIVAD-systemet skall användas defensivt? Inte kan väl Olle Svensson hävda att USA inte är invecklat i internationella konflikter som kan befaras leda till väpnad konflikt? Inte kan Olle Svensson ens hävda att USA inte är invecklat i internationell konflikt med annan stat? Vi menar att USA är invecklat i snart sagt regelrätta väpnade konflikter. USA har militär personal i Turkiet och på många andra håll. USA har så kallade rådgivare i El Salvador, i Honduras och på många andra håll i Centralamerika. Fru talman! Det är uppenbart att makt korrumperar. Det är uppenbart att socialdemokraterna alltmer överger solidaritetstankarna och i stället ser till exportinkomster för den svenska industrin. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har granskat olika regeringars befattning med exporten av vapenmateriel till USA:s luftvärnssystem DIVAD. Vapenexporten har ju också ingående diskuterats i riksdagen vid ett flertal tillfällen — senast i går, som Eva Hjelmström sade. Jag inskränker mig därför tillden konstitutionella prövningen av frågan om regeringarna har följt dessa bestämmelser och den slutsats vi i konstitutionsutskottet har kommit till efter en ganska ingående prövning av frågan. Vi har bl.a. haft en utfrågning med förre handelsministern Björn Molin. Utförseltillstånd för ett mindre antal eldrör, ammunition och tillbehör beviljades successivt av regeringen under 1970-talet. Vi har konstaterat att frågan har föredragits i utrikesnämnden utan att några invändningar har rests. Den nuvarande regeringen har, liksom de tidigare regeringarna, haft anledning att pröva frågan och också godkänt denna export. De senaste utförseltillstånden meddelades i december i fjol. De informationer regeringen därvid inhämtat har, enligt vad som uttalats från den sidan, klarlagt att den aktuella exporten stått i överensstämmelse med gällande riktlinjer för krigsmaterielexport. Jag vill understryka att konstitutionsutskottet vid sin granskning har kommit till samma bedömning.
Fru talman! Den första frågan är: Känner inte Olle Svensson över huvud taget till vad som sker i Centralamerika i dag — den upptrappning speciellt vad gäller Nicaragua som skett från Reaganadministrationens sida? Jag återgår till nuvarande nedrustningsministern och till den debatt som vi då hade och de frågor hon ställde. Hon sade så här: ”TI vilket stadium tänker den svenska regeringen säga ifrån att det inte står i överensstämmelse med svensk neutralitetspolitik och svensk vapenexport att delta i uppbyggandet av en supermakts offensiva styrkor?” Också ställde hon ett antal frågor till den dåvarande handelsministern: Är export av vapen för offensiv användning förenlig med riktlinjerna för den svenska vapenexporten? Är export till USA:s Rapid Deployment Force förenlig med riktlinjerna för den svenska vapenexporten? Är det förenligt med svensk neutralitetspolitik att svenska företag deltar i och bygger upp en supermakts offensiva styrka? Kommer Bofors att tillåtas exportera delar till DIVAD - ja eller nej? Längre fram återkommer hon till detta och till att vi icke bör anse att det står i överensstämmelse med de regler som riksdagen har antagit för vapenexporten. Hon säger: ”Vore det inte klokt, handelsministern, att en gång för alla göra klart för både Bofors och Sveriges riksdag att Sverige inte skall ingå i uppbyggandet av RDF?” Vår ståndpunkt står fast, liksom den gjorde 1980, 1981, 1982 och nu 1983. Men socialdemokraternas ståndpunkt skiftar, allteftersom man är i opposition eller regeringsställning. Jag tycker att det är beklämmande.
Fru talman! Ja, så enkelt har det inte varit. Frågan om de allmänna möjligheterna för export till USA har diskuterats i decennier, och såvitt jag vet har vid samtliga dessa tillfällen vänsterpartiet kommunisterna haft en annan uppfattning än de andra partier som nu finns representerade i konstitutionsutskottet. Jag vill försäkra att vid vår bedömning har vi granskat detta utifrån de experter som sysslar med dessa saker. Men vi har också utgått från de bedömningar som gjorts av statsråd, både i de borgerliga regeringarna och i den socialdemokratiska. Jag citerade vad denne statssekreterare har sagt. Jag kunde också ha citerat vad utrikeshandelsminister Hellström sade senare i riksdagen den 10 mars 1983. Vi har olika uppfattningar i den här frågan. Jag begär inte att Eva Hjelmström skall överge den reservation som lämnats av vpk till konstitutionsutskottets betänkande. Jag för min del står fast vid det yrkande majoriteten i utskottet har. Vi har gjort denna undersökning och gör inget uttalande med anledning därav.
Fru talman! Det är helt riktigt att vpk har intagit en mycket konsekvent linje vad det gäller vapenexporten. Vi har därvid sett att en skärpning av bestämmelserna kommit till stånd. Vi tycker, som jag framhöll redan i går, att det är oroväckande — milt sagt — att finna att svenska vapen återfinns i Sydafrika och i många andra länder av den typen. Vi vill alltså se till att det blir en skärpning av bestämmelserna. Men just vad det gäller DIVAD var vi på samma linje i den debatt som Oswald Söderqvist, Maj Britt Theorin och dåvarande handelsministern Björn Molin hade. Att Mats Hellström bara något år senare helt ändrat ståndpunkt, det var just vad jag påpekade. Socialdemokraterna talar med dubbla tungor — i opposition och i regeringsställning.
Fru talman! Eva Hjelmström sade här att hon vill ha en skärpning av bestämmelserna. Konstitutionsutskottet granskar bara de nu gällande bestämmelserna, och med anledning av den granskningen anser vi inte att de gällande bestämmelserna har åsidosatts av regeringarna.
Fru talman! Hur kunde då ledande socialdemokrater, som t.o.m. har blivit nedrustningsministrar, så sent som för ett år sedan ha en rakt motsatt uppfattning?
Fru talman! Till det senaste vill jag säga att den som läser protokollet från den 10 mars 1983 finner att statsrådet Mats Hellström förnekar — på goda grunder — att han bytt uppfattning.
Fru talman! Jag har, Olle Svensson, protokollet från 1983 då Mats Hellström svarar. Jag har också här protokollet från februari 1982, där Maj Britt Theorin tar upp diskussionen med Björn Molin. Det är naturligtvis den debatten jag refererar till. Maj Britt Theorin ansåg nämligen då att denna export till DIVAD-systemet stred mot svenska bestämmelser — och alltså enligt KU skulle ha föranlett en anmärkning i dag. Men SAP har nu intagit en annan ståndpunkt.

Fru talman! Frågan om utförsel av utbränt kärnbränsle har varit uppe till debatt många gånger i riksdagen. Den omstridda transporten med fartyget Sigyn genomfördes dessutom under livlig diskussion på tidningarnas förstasidor. Motsättningarna har varit stora och frågetecknen många, och det är därför naturligt att utskottet fått ärendet till granskning. Vi har fått ta del av ett omfattande material, och de intresserade kan finna de mest informativa delarna på s. 176-191 i betänkandets bilagedel. Jag skall därför inte orda så mycket om dem utan mera ta upp bakgrunden till reservation 5. Där har utskottets centerledamöter tillsammans med vpk ansett att regeringens beslut i början av januari 1983 var såväl olyckligt som olämpligt, och man vill ge riksdagen detta till känna. Från centerns sida grundar vi denna kritik på främst två orsaker. Det gäller först den risk som uppenbarligen finns för att vapenplutonium tas fram ur det använda kärnbränslet. SIPRI:s årsbok för 1982 har ägnat problemet uppmärksamhet och varnat för utvecklingen på området, särskilt med tanke på de nya tekniker som kan användas vid separeringen. Regeringen delar tydligen denna uppfattning, eftersom energiminister Birgitta Dahl senast i en frågedebatt med Pär Granstedt och Gunnel Jonäng ville slå fast att klyvbart material från Sverige inte på några villkor får användas till kärnladdningar. Energiministern ville dessutom utgå från principen att Sverige inte ens skulle riskera att bidra till kärnvapenspridningen. Med de uttalandena som bakgrund är det mycket märkligt att tillstånd gavs bara en månad efter denna frågedebatt. Enligt statsrådet Dahl kommer visserligen det plutonium som separeras vid upparbetning i La Hague att förbli svensk egendom. Dessutom gäller enligt samma uttalande att den svenska och den franska regeringen båda måste godkänna plutoniets fortsatta hantering och användning, innan det flyttas från anläggningen. Därmed, tycker jag, är äganderätten inte oinskränkt. Svensk egendom blir beroende av att ett land, som självt har ett kärnvapenprogram och som inte stöder särskilt många av de rustningsbegränsande avtal som finns, godkänner våra planer. Man har velat hävda att en utförsel var nödvändig av förvaringspraktiska skäl. Om vi läser de promemorior som behandlar frågan kan vi inte undgå att märka en viss vaghet i bevisföringen. Det pågick ett arbete att finna utvägar, men tydligen var brådskan större än tålamodet, eftersom man inte ens inväntade slutgiltigt besked om de alternativa lösningar som diskuterades, innan beslutet togs. Dessutom — och det är den andra punkten i vår kritik — arbetade en utredning som hade till uppgift att särskilt studera den här frågan. Atomlagstiftningskommittén tillsattes i februari 1979, och den hade enligt sina direktiv i uppdrag att särskilt studera behovet av lagstiftning i samband med omhändertagande av använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Den här kommittén avslutade sitt arbete drygt en månad efter beslutet om det omdiskuterade tillståndet om utförsel av utbränt kärnbränsle. I de flesta andra sammanhang här i riksdagen brukar vi ha respekt för en utrednings tankegångar — inte bara av artighet utan för att ge bredd åt de beslut som väntar. Det är beklagligt, tycker vi reservanter, att regeringen fann det förenligt med sina syften att visa handlingskraft på just detta mycket ömtåliga område. Fru talman! Kampen mot kärnvapen hör till det absolut viktigaste för allas vår framtid. Det är viktigt att våra insatser inte inskränker sig till att bli bara ord utan att vi också i handling visar att vi inte är beredda att ta några som helst risker på detta område. Med det anförda yrkar jag, fru talman, bifall till reservation 5 i betänkandet.

Fru talman! Frågan om att förhindra att svenskt material skall kunna användas för kärnvapenframställning är en mycket viktig fråga. Ett faktum är ju att regeringens beslut om att medge utförsel av klyvbart material från Sverige innebär en stor risk härvidlag. Regeringen har rätt nyligen försäkrat att klyvbart material från Sverige på inga villkor får användas till kärnladdningar och att det plutonium som separeras vid upparbetning kommer att förbli svensk egendom. Regeringen har också sagt att upparbetning inte bör komma i fråga för den mängd — ca 90 26 av den totala mängden använt bränsle enligt det svenska programmet — för vilken avtal om upparbetning ej har slutits. Fru talman! Nu är det ju faktiskt så, att i vart fall 10 26 av det svenska kärnbränslet skall upparbetas, och det innebär tillräckligt stora risker för att det plutonium som kommer från det svenska kärnbränslet kan komma att användas som vapenplutonium. Vissa oklarheter beträffande Cogémaavtalet kvarstår, som vi vet, och regeringens olika försäkringar blir inte fullt trovärdiga så länge regeringen inte vill, eller inte kan, redovisa innehållet. Frankrike är som bekant en kärnvapenmakt och har bl.a. långt gående planer på export av material som kan användas för nya kärnvapen. Man har säkerligen stort behov av vapenplutonium, och självfallet är risken överhängande för att man använder den del av klyvbart material från Sverige som det ges möjlighet att använda genom Cogémaavtalets innehåll eller genom brister i avtalet. Det synes ändå vara så att det svinn eller spill som redovisas i hanteringen av det plutonium som kommer från det svenska kärnbränslet är av den storleksordningen att det ger utrymme för en betydande mängd plutonium som kan användas till kärnvapen. Uppgifter finns om att man i USA på prov har detonerat en kärnladdning, som bygger på avfall av den typ som regeringen genom ett enligt vår mening olyckligt och olämpligt beslut medgett får utföras ur vårt land. I detta sammanhang kan erinras om att man av allt att döma hade kunnat klara nödvändiga utbyten och förvaring av bränsle under både år 1983 och 1984 utan någon utförsel från Sverige. Fru talman! Med hänvisning till det jag här har sagt och till innehållet i reservation nr 5 anser vpk att det finns anledning att rikta anmärkning mot regeringens beslut i denna fråga. Kärnvapenhotet upplevs nu av många miljoner människor som det största hotet mot mänskligheten, och Sverige borde inte fatta beslut eller göra ställningstaganden som kan bidra till att öka oron och det hot människor i hela världen känner. Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Vad vi påtalar i reservationen är just det bräckliga i att påstå — Utförsel av använt att det i Frankrike förvarade materialet skulle vara svensk egendom — när ett — kärnbränsle franskt godkännande fordras. En annan stat skall således vara inblandad, och man kan inte hänvisa till att det då är säkert att vi förfogar över materialet. Det är villkoren för överskeppning som skall diskuteras, säger Sture Thun. Ja, det är en högst väsentlig del i det fortsatta hanterandet av det utbrända materialet, och det är — enligt min uppfattning — jämförligt med övriga villkor. Vi tycker att det är märkligt att det varit sådan brådska. En utredning satt och diskuterade precis de frågeställningar som man behövde ta med i beslutet, och regeringen visste att det skulle dröja ungefär en månad till dess slutbetänkandet skulle läggas fram. Kan Sture Thun ge mig besked om varför det var så oändligt bråttom och varför det inte gick att ens denna månad, som det gällde, avvakta utredningens besked?
Fru talman! Sture Thun sade att vårt land ligger nära Frankrike och att vi har nära förbindelser med det landet. Men jag vill ändå säga att faktum kvarstår att Frankrike är en kärnvapenmakt och exempelvis inte har undertecknat det icke-spridnings-avtal som gäller kärnvapen. Vad sedan gäller IAEA:s kontroll, som Sture Thun och utskottsmajoriteten i övrigt hänvisar till, finns det väl en viss tveksamhet på den punkten. Jag skulle faktiskt vilja fråga Sture Thun hur det är: Utövar IAEA någon sådan kontroll i dag? Finns den överenskommelsen stadfäst, så att kontrollen verkligen sker och inte bara är ett förslag?

Då återstår 3 90 svinn. 3 Ze på ett ton blir 30 kg, och om man som har sagts får ut 6 ton plutonium av det bränsle som Sverige fraktat dit blir det 180 kg plutonium som Cogéma enligt detta kontrakt inte behöver redovisa. Det är mer än nog för att man skall vara orolig och betona riskerna i sammanhanget.

Fru talman! Jag vill bara påpeka för Sture Thun att den stora skillnaden mellan de bägge granskningsår som han nyss jämförde är att vi då inte diskuterade ett konkret beslut om utskeppning, vilket vi gör i dag. Jag anser fortfarande att det är ett förhastat, onödigt och olyckligt beslut.

Jag påstår alltså att Sture Thuns uppgift i det avseendet i hans förra replik inte är korrekt. Det fanns — som Britta Hammarbacken har påtalat — inte anledning till sådan brådska. Man hade kunnat klara det utan att fatta det här beslutet och genomföra utförseln av bränslet.

Fru talman! Jag tycker det är viktigt att i det här sammanhanget påpeka att villkorslagen, som Sture Thun åberopade, inte behandlar utförsel av utbränt kärnbränsle, men det gör däremot atomenergilagen. Den reglerar hante ringsgången för hur klyvbart material måste ”beslutsprocessas” för att få passera våra gränser, och detta kräver regeringsbeslut. Det är det beslutet vi nu diskuterar.
Fru talman! Jag skall inte lägga mig i grälet som av och till uppkommer mellan centern och socialdemokraterna om vem som har bundit upp oss och för vad. Det räcker med att vi tar som utgångspunkt vad den nya regeringen, ! den socialdemokratiska, har gjort och dess handlande i det här fallet.

Det finns så betydande öppningar i samband med avtalet och så betydande risker för att en del av det materialet skall användas för syften som ingen av oss ömkar. Detta är bakgrunden, plus att det enligt vår uppfattning var ett onödigt steg som regeringen tog genom det här beslutet.

Fru talman! Konstitutionsutskottet skall inte granska den statliga företagsverksamheten som sådan, utan detta ligger närmast på näringsutskottet. Den granskning som konstitutionsutskottet har gjort i år har främst haft till avsikt att belysa relationerna mellan de statliga företagen och ägaren, dvs. staten, normalt representerad av regeringen. Utskottet har närmare granskat relationerna med AB Statsföretag och NCB och behandlat domänkoncernens s.k. Italienaffärer. Det är, fru talman, inga vackra interiörer som har rullats upp. Utfrågningarna som gjorts med Sven Östling, Per Sköld, Nils G. Åsling, Nore Sundberg, Roine Carlsson och Mats Lemne rekommenderas till studium. De utgör viktiga dokument när det gäller att belysa varför statlig företagsamhet med några få undantag varit ett gigantiskt misslyckande. Statliga aktiebolag lyder precis som privata under aktiebolagslagen. Det innebär att när det t.ex. gäller utseende av styrelse och revisorer är det bolagsstämman som skall besluta och verkställa detta. Vill man ha ändringar i dessa avseenden måste man alltså gå över en ordinarie eller extra bolagsstämma. Detta kan verka vara en knepig väg för en otålig industriminister, men reglerna måste följas. Vill man ha en annan handläggningsordning får man helt enkelt ändra på spelreglerna. När det gäller NCB finns det i årets granskning bl.a. två exempel på ministerstyre. Statsrådet Roine Carlsson ingrep direkt, dels för att ändra på NCB:s organisationstillhörighet på arbetsgivarsidan, dels för att få bort styrelseordföranden Sven Östling. Inför utskottet har redovisats två olika versioner av hur sakerna gått till. Uppgift kan i någon mån sägas stå mot uppgift. Sven Östlings uppgifter är dock klara och preciserade till skillnad från Roine Carlssons och stöder sig på anteckningar från de aktuella tillfällena. Till saken hör att Roine Carlsson inte, när händelserna inträffade, var beredd att i massmedia ge sin version av det inträffade. Han dementerade inte heller den version av det som skett som gavs av Sven Östling. Det Roine Carlsson senare sagt inför konstitutionsutskottet bär klara drag av efterhandskonstruktion. Det är knappast troligt, fru talman, att Roine Carlsson låter det departementsråd som har ansvaret för de statliga företagen ringa upp Sven Östling bara för att informera honom om att det finns en statlig arbetsgivarorganisation. Självfallet handlade det här om att Roine Carlsson direkt ville ha ett skifte av organisationstillhörighet. Att han lät ringa upp styrelseordförandeni ett statligt företag bara för att tala om att det fanns något som hette SFO, Statsföretagens förhandlingsorganisation, saknar trovärdighet. När det gäller avskedandet av Sven Östling som ordförande i NCB:s styrelse är Roine Carlssons handlingssätt inte godtagbart. Utan något formellt regeringsbeslut och utan att kalla till extra bolagsstämma har han direkt ingripit i saker som enligt aktiebolagslagen åvilar styrelsen. Det finns också anledning att rikta stark kritik mot det sätt varpå Sven Östling behandlades av Roine Carlsson när han intensivt försökte komma i kontakt med denne för att bl.a. presentera den planering för framtiden som NCB:s styrelse fattat beslut om. Också Nils G. Åsling har vid en rad tillfällen gjort ingripanden mot Statsföretag som knappast kan sägas ligga inom de ramar som aktiebolagslagen och förbudet mot ministerstyre utgör. Att Statsföretag varit utsatt för stora påfrestningar, där särskilt behoven av nya stora kapitaltillskott varit aktuella, förklarar måhända Åslings handlande men ger honom inte rätten att sätta sig över gällande bestämmelser. Särskilt anmärkningsvärt är det att Åsling utan något formellt regeringsbeslut och utan att samråda med eller Nr 154 underräta bolagsledningen, i ett brev meddelar Per Sköld sina planer på att Onsdagen den bryta ut det vinstgivande Procordia från Statsföretagsgruppen. Detta brev 25 maj 1983 hadeiinte nått adressaten, när saken kommenterades i massmedia. Så bör det inte gå till. Granskning av Fru talman! Utfrågningarna med de personer som jag tidigare nämnt ger = statsrådens tjänsteen skrämmande bild av hur den statliga företagsamheten har skötts under en utövning m.m. följd av år. Det måste klart slås fast att så här kan det inte fortsätta. Antingen måste de regler som nu finns följas ordentligt eller också får vi finna nya = Vissa frågor röregler för regeringens möjligheter att påverka de statliga företagen. En rande den statliga genomgripande omprövning måste alltså ske av formerna för och omfatt — affärsverksamningen av den statliga företagsverksamheten. heten Detta är, fru talman, den aspekt som konstitutionsutskottet har rätt och skyldighet att lägga på det här ärendet. Det ankommer inte på konstitutionsutskottet att granska den statliga företagsverksamheten som sådan, men tillåt mig ändå säga att den slutsats som är naturlig att dra är att vi snabbt måste minska ner den statliga företagsamheten till ett minimum. Trots miljarder och åter miljarder och förmåner av olika slag företer de statliga företagen med några speciella undantag en dyster bild. Staten har visat sig förvalta sitt ägaransvar dåligt, även med hänsyn tagen till de speciella omständigheter som har gällt för förvärvet och driften av en del företag. Fru talman! En samling bättre argument mot statlig företagsamhet än de som utgörs av konstitutionsutskottets utfrågningar i ärendet har man svårt att tänka sig. Den enda rimliga slutsats man kan dra generellt sett måste vara att verksamheten bör avvecklas eller privatiseras på så bred front som möjligt. De moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet har inte kunnat vara med om den glättade och undvikande skrivning som majoriteten enats om för att skydda de sina. Vår reservation nr 6 talar klartext i frågan om ministerstyre. Jag ber att få yrka bifall till den.

Fru talman! Varje land formar sin konstitution, sina regler om regeringsmaktens rätta utövande, utifrån det egna landets tradition och praktisktideologiska synsätt. Så också Sverige. I jämförelse med många andra länder har regeringen här en rätt så begränsad makt. När det gäller de enskilda statsråden är begränsningen mycket stor. Ministerstyre får inte förekomma. Däremot ligger stora maktbefogenheter hos generaldirektörerna-verkscheferna. Något större problem att dra gränsen mellan statsrådens befogenheter och ämbetsverken har det inte varit. Svenska statsråd har genomgående haft en stor respekt för grundlagarna, och de biträds också av erfarna regeringstjänstemän. Vissa problem började uppstå när statliga verk — jag avser då de 57 affärsdrivande verken — undan för undan etablerade egna bolag och dotterbolag under dessa. Ännu svårare har situationen blivit sedan statens engagemang på det egentliga företagsområdet började växa nära nog okontrollerat. För det är ju inte bara Statsföretag AB som har tillkommit, en jättekoncern bara den; det har dessutom tillkommit en rad andra företag lydande under olika departement, de flesta dock under industridepartementet. Svenska staten äger i dag helt eller delvis över 1 200 företag med de mest skiftande verksamheter. Här finns allt från hamburgeroch läkemedelstillverkning till gruvdrift, massaoch papperstillverkning, sågverk, hotelloch restaurangrörelse, konsultverksamhet, teko och Gud vet allt. Den statliga företagsverksamheten blir då helt naturligt föremål för större uppmärksamhet från allmänhetens sida än de enskilt ägda företagen. Man förväntar sig att de samhällsägda företagen skall känna ett speciellt stort ansvar för sysselsättning och anställningstrygghet och dessutom göra regionalpolitiska insatser. Man har uppskruvade krav på vad riksdag, regering och enskilda statsråd skall göra för att de statliga företagen skall motsvara alla dessa förväntningar. Problemen accentueras ytterligare av att många av statens företag ideligen behöver nya kapitaltillskott. En sådan utveckling leder obönhörligt fram till att det enskilda statsrådet av politiska skäl och med ansvar för statens ekonomi tvingas gå in och operera i den grå zon som existerar mellan å ena sidan företagsledningen och å andra sidan departementet i fråga. Slutligen skall rena affärshemligheter inte få yppas. Den grå zonen har alltså vuxit, gränsdragningen har blivit svårare och konstitutionsutskottets granskning alltmer omfattande och alltmer besvärlig just på det här området. Vid årets granskning har vi mött tre ärenden som till fullo illustrerar de problem jag här har beskrivit. De tre ärendena rör Statsföretag, domänverket och NCB. Jag stannar då först vid statsrådet Roine Carlssons befattning med NCB. Frågan gäller först om statsrådet Carlsson gjort sig skyldig till ministerstyre och satt aktiebolagslagens regler ur spel genom att låta ett departementsråd ringa till NCB:s styrelseordförande direktör Östling och framföra regeringens önskemål, att NCB skulle lämna Arbetsgivareföreningen och att man skulle ligga lågt vid förhandlingarna om en eventuell försäljning av Lilla Edets pappersbruk. Direktör Östling uppfattade de framförda önskemålen som en order. Det hör till saken att direktör Östling är en mycket erfaren industriman, som har haft många kontakter med svenska regeringar och väl känner vad vi kan kalla departementsspråket. Men det hör också till saken att departementsrådet i fråga har tjänat länge i regeringskansliet och väl vet hur man framför grannlaga budskap till av staten dominerade företag, utan att överskrida gränsen för det lovliga. Enligt departementsrådet rörde det sig endast om synpunkter och information. Här står uppgift mot uppgift, precis som Anders Björck sade. Nr 154 Några dokument finns inte. Däremot är det klarlagt att regeringen stod Onsdagen den bakom åtgärden att ge NCB-ledningen en signal i dessa frågor. 25 maj 1983 Utskottet har alltså inga bevis för ministerstyre. I ett sådant läge friar man. § Nästa problem är statsrådet Roine Carlssons åtgärd att själv ringa direktör Östling och meddela sin avsikt att byta ut denne som ordförande i NCB-styrelsen. Om detta kan sägas, att nog framfördes budskapet i en brysk ton och i en brysk form. Men det har förstås sin förklaring. Det är väl känt att — Vissa frågor rö Roine Carlsson för några år sedan ivrade för att NCB borde sättas i konkurs = rande den statliga det gjorde också Gösta Bohman. Roine Carlsson har i sin tidigare affärsverksamverksamhet gjort skarpa uttalanden mot NCB även på andra sätt. heten Inför utskottet har statsrådet Roine Carlsson sagt att direktör Östling saknade regeringens förtroende, eftersom Östling satt i NCB-styrelsen under 1970-talet, då NCB:s svårigheter var som värst. Fru talman! Här vill jag gärna göra en markering. Det är sant att direktör Östling satt i NCB:s styrelse när NCB hade det som svårast, när man med ett alltför litet eget kapital mötte lågkonjunkturen samtidigt som man försökte leva upp till kraven att av sociala skäl hålla liv i fabriker som hade höga omkostnader och som saknade framtid. Samme Östling har, sedan han fick axla ansvaret som ordförande i NCB-styrelsen, genomfört den nödvändiga omstruktureringen, skaffat fram en ny verkställande direktör och gjort NCB till ett företag som åter går med vinst. Direktör Östling fick inget beröm som styrelseordförande av statsrådet Roine Carlsson; jag vill ge honom det i stället. Detsamma har NCB:s styrelse enhälligt gjort. Men frågan gällde ju den konstitutionella aspekten, och där måste det sägas att regeringen har konstitutionell rätt att vidta åtgärder för att byta ut också en duktig ordförande. Statsrådet Carlsson hade faktiskt sin regerings medgivande att sätta i gång ordförandebytesprocessen i NCB. Vi finner ett liknande fall i nästa delärende: förre industriminstern Nils G. Åslings åtgärd att byta ut Per Sköld som verkställande direktör i Statsföretag och propån att lyfta ut Procordia ur Statsföretagskoncernen. Fallen är dock inte helt parallella — det bör påpekas. VD-skiftet i Statsföretag var en fråga som diskuterats i flera år, inte bara inom regeringen utan också inom Statsföretags styrelse. Detsamma gällde frågan om utbrytning av Procordia, Inte heller här har utskottet funnit några bevis för ministerstyre. Det är därför förvånansvärt att den moderata utskottsgruppen reserverar sig mot utskottets skrivning i denna fråga. Det vore därför intressant att få höra hur moderaterna anser att Nils Åsling borde ha handlat gentemot ledningen av ett företag vars åtgärder har kostat skattebetalarna tiotals miljarder kronor bara sedan 1976. Vi fick en ny räkning i år. Hur länge skall en industriminister behöva finna sig i att bara skriva ut miljardcheckar? Fru talman! Jag berörde inledningsvis problemen med den grå zonen, både 59 vad gäller de affärsdrivande verken och de aktiebolag där staten direkt och indirekt har ägarintressen. Vi kan inte särskilt länge till leva med de nuvarande förhållandena. I fråga om detta har Anders Björck och jag samma mening. Centern tog redan 1979 upp frågan om relationerna mellan regering, riksdag och förvaltningsmyndigheterna. Dessa problem utreds nu av förvaltningsutredningen. Vi har också från utskottets sida noterat den översyn av de affärsdrivande verkens ställning som civildepartementet nu överväger. Jag vill också starkt understryka den vikt som utskottet fäster vid att man tar itu med frågan om den framtida gränsdragningen mellan departement å ena sidan och ledningen för statligt ägda bolag å den andra. En sådan gränsdragning skulle göra konstitutionsutskottets granskning av regeringen mera måttlig till sin omfattning och kanske också mera meningsfull.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
Fru talman! På den direkta fråga som Sven-Erik Nordin har ställt om hur länge en industriminister skall tvingas åse att ett företag som sorterar under honom förblöder, finns det naturligtvis ett mycket enkelt svar, nämligen att han så snabbt som möjligt skall ingripa. Därvidlag är vi inte oense. Men han måste självfallet ingripa utifrån de former som finns för den statliga företagsamheten, och han kan icke tillåtas utöva ett ministerstyre. Om man läser utfrågningarna, både vad avser Roine Carlsson och Nils G. Åsling, finner man, fru talman, sida upp och sida ner att man gått vid sidan om de regler som gäller för statsråds sätt att ingripa. Fru talman! Att man har de bästa avsikter och att man vill handla snabbt gör faktiskt inte att man får sätta sig över de regler som finns. Fru talman! Nils G. Åsling har ju dessutom varit industriminister under ganska många år sammanlagt, och han har då haft alla förutsättningar att föreslå nya och mera ändamålsenliga regler när det gäller statens möjligheter att påverka handläggningen av dessa ärenden.

Fru talman! Anders Björck känner sig övertygad om att ministerstyre har förekommit i fallet Nils G. Åsling. Jag tycker att det vore lämpligt att Anders Björck först läste igenom det digra materialet ordentligt, innan han ställer ett så pass tillspetsat påstående. Anders Björck kan väl ändå inte förneka det faktum att både VD-frågan i Statsföretag och utbrytningen av Procordia var spörsmål som hade diskuteratsi ett par års tid i Statsföretags styrelse. Det var därför inte någon nyhet för Statsföretag, och egentligen inte heller för Anders Björck och mig, att statsrådet Åsling försökte få till stånd en förändring och en förbättring. Menar Anders Björck verkligen på fullt allvar att industriministern i sådana lägen bara skall sitta och rulla tummarna? Nr 154 Det är bolagsstämman som bestämmer, sägs det. Det är just vad bolagsstämman och bolagsstyrelsen har gjort. Att den fattat sina beslut i överensstämmelse med önskemålen från den ende aktieägaren är väl egentligen bara i sin ordning. Kanske borde de här åtgärderna ha vidtagits betydligt tidigare. Sedan vill jag ta upp en sak som Anders Björck nämnde i sitt inledningsanförande. Han gjorde gällande att utskottsmajoriteten har beskrivit problemen glättat och undvikande. Det har utskottet sannerligen Vissa frågor röinte gjort. Vi har pekat på svårigheterna att kunna dra upp de exakta rande den statliga gränserna i de här frågorna enligt de regler och bestämmelser som nu gäller. — affärsverksam Vi anser att reglerna måste preciseras på ett eller annat sätt. Anders Björck heten borde ha lagt detta på minnet innan han så frejdigt och friskt beskriver det som har hänt som ministerstyre.
Fru talman! Jag har faktiskt läst igenom det digra materialet och mer än så. Jag har ju varit med om och medverkat vid tillkomsten av en hel del av materialet genom att delta i de utfrågningar som ägt rum inom konstitutionsutskottet. Jag anser självfallet inte att statsråden skall sitta och rulla tummarna när olika kriser uppkommer i de verk och företag som är dem underställda. Det är inte det debatten handlar om i dag. Det är en sak för näringsutskottet att reda ut. Vad det nu handlar om är under vilka former det skall ske. Jag hävdar att man på ett antal olika områden inte iakttagit formerna genom att statsråden personligen gripit in i olika känsliga frågor. Jag vill kvittera den fråga jag fick genom att fråga Sven-Erik Nordin: Anser verkligen Sven-Erik Nordin att ett statsråd har rätt att sätta sig över reglerna, som t.ex. förbjuder ministerstyre, bara därför att han anser att han måste handla snabbt? I fallet Roine Carlsson var dessutom, fru talman, de centerpartistiska ledamöterna av utskottet, inte minst i massmedieintervjuer som gavs efter diverse utfrågningar, väldigt militanta och uttalade mycket klart att det här förelåg ministerstyre. När det sedan blev klart att även Nils G. Åslings fögderi skulle granskas och det framgick att det här var fråga om liknande aktiviteter, bytte plötsligt de centerpartistiska ledamöterna fot i fråga om ministerstyre. Jag tror inte att jag behöver antyda för kammaren varför man gjorde det.
Fru talman! Anders Björcks senaste replik gav lyssnare ett klart besked om vilken inställning han har i sådana här frågor. Han har en speciell sorts glasögon på sig när han läser ett betänkande. Dessutom har han för sig att man skall ha förutfattade meningar när man granskar statsrådens ämbetsutövning. Jag har f. ö. aldrig uttalat mig i den här frågan i massmedia. Vad som 61 möjligen har sagts är, att om det som påstås är sant, är det fråga om ministerstyre. Utskottets granskning har gett vid handen att detta inte var sant — det finns i varje fall inte något bevis för det t.ex. i fallet Roine Carlsson. Vad Anders Björck är ute efter är naturligtvis att få glädjen att pricka nuvarande och f. d. statsråd, bara de inte är moderater.

Fru talman! Konstitutionsutskottets granskning av vissa frågor rörande den statliga affärsverksamheten har visat att det inom detta område finns problem, som har många intressanta konstitutionella beröringspunkter. Det material som tagits fram under granskningsarbetet har varit mycket omfattande. De uppgifter och synpunkter som kommit fram vid utfrågningarna i utskottet av personer med bred erfarenhet på olika befattningar inom den statliga affärsverksamheten har, inte minst, givit oss värdefull kunskap kring insynsoch inflytandeproblemen i de statliga myndigheterna och företagen. Vi kan konstatera att de frågor som nu behandlas har en mycket hög svårighetsgrad. Orsaken härtill är att gränserna mellan statlig affärsverksamhet och statliga verk med myndighetsutövning å ena sidan och regeringen å andra sidan i många situationer inte alltid är lätta att dra. Det finns, som Sven-Erik Nordin här har sagt, en ”grå zon”, om man så får uttrycka sig, där det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Jag tror att åtminstone Sven-Erik Nordin och jag är överens om att det för framtiden är viktigt att försöka undanröja de oklarheter som föreligger och medverka till att den s.k. grå zonen blir så smal som möjligt. En del av de problem som jag här har berört kom i strålkastarljuset i samband med domänverkets s.k. Italienaffärer. Verkets engagemang i försäljning av trähus hade åsamkat koncernen stora förluster. I en ingående utredning riktade justitiekanslern på ett flertal punkter stark kritik mot bl.a. domänverkets generaldirektör och överdirektör. Beträffande förhållandet mellan de affärsdrivande verken och deras dotterbolag har JK i sin utredning angående domänverket pekat på väsentliga brister i det system som har tillämpats. JK konstaterar t.ex. att domänverkets ledning ansett sig ha långtgående befogenheter att leda beslutsverksamheten och att påverka transaktioner inom bolagen. En sådan ordning anser JK strider mot aktiebolagslagen och de principer som ligger till grund för bildandet av statliga bolag. Utskottsutfrågningen av Mats Lemne, ordförande i domänverkets styrelse, vittnade också om de svårigheter som föreligger för en verksstyrelse och en regering att utifrån sina ansvarsåligganden få nödig insyn och ett inflytande som motsvarar deras ansvar. Enligt vad Mats Lemne uppgivit inför utskottet har regeringen inte i något skede varit informerad om de s.k. Italienaffärerna medan dessa pågick.

Utskottet har därför med stor tillfredsställelse noterat att man inom civildepartementet redan är i färd med att utarbeta direktiv för en sådan utredning. I anslutning därtill vill jag betona att konstitutionsutskottet också framgent med stor uppmärksamhet kommer att följa frågan om förhållandet mellan regeringen och den statliga företagsamheten. Fru talman! Jag övergår nu till den granskning som utskottet företagit angående vissa förhållanden rörande NCB och AB Statsföretag. Utskottet är Vissa frågor röockså här enigt i sina skrivningar med undantag för moderaterna, som i en rande den statliga reservation riktar kritik både mot statsrådet Roine Carlsson och mot f. d. affärsverksamstatsrådet Nils G. Åsling. heten Det finns måhända skäl att göra några principiella klarlägganden beträffande de regler som gäller för aktiebolag. Låt mig därför slå fast att statliga aktiebolag på samma sätt som privata bolag är underkastade aktiebolagslagens regelsystem. Det betyder att även det statliga aktiebolaget är en självständig juridisk enhet. Bolagsstämman är högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. På s. 31 i utskottets betänkande återfinns en fylligare beskrivning av regelsystemet, och det gäller således lika för såväl statliga som privat ägda aktiebolag. Detta regelsystem, och det är rätt viktigt att lägga på minnet, betyder självfallet inte att underhandskontakter mellan ägare och den direkta bolagsledningen inte skulle få förekomma. Det ligger, som vi har sagt i utskottets betänkande, i sakens natur att särskilt i bolag med endast en eller ett fåtal aktieägare är sådana underhandskontakter angelägna för att undvika konflikter mellan bolagsledning och aktieägare. Detta gäller naturligtvis i särskilt hög grad när staten är den ende aktieägaren. Eftersom det direkta ansvaret här utövas av regeringen är det enligt utskottets mening nödvändigt med ett förtroendefullt förhållande mellan det ansvariga statsrådet och resp. bolagsledning. Det är också viktigt att understryka. Det bör hållas i minnet, och det vill jag särskilt betona, att regeringen även har ett politiskt ansvar i fråga om den statliga företagsverksamheten oberoende av i vilken form den bedrivs. Den moderata reservationen är i sak ett mycket svagt dokument. Förmodligen — och det framgick delvis av Anders Björcks framträdande här — har den tillkommit i affekt, därför att de två övriga borgerliga partierna inte velat ansluta sig till en onyanserad kritik av statsrådet Roine Carlsson. Och jag förstår dem fuller väl. Förutom att reservationen innehåller onyanserad kritik brister den också i konsekvens. Till detta sistnämnda, fru talman, skall jag återkomma. Anders Björck anklagade här från talarstolen Roine Carlsson för ministerstyre. För att komma dit tar han bara hänsyn till de uppgifter som Östling har lämnat i utskottet. Han gör Östlings argument till sina. Det är ju ett ganska märkligt sätt av en ledamot i kostitutionsutskottet att gå till verket på i ett sådant här granskningsarbete. 63 I reservationen hävdas att statsrådet Roine Carlsson ingripit i angelägenheter som enligt aktiebolagslagen direkt åvilar bolagsledningen. Detta är ett påstående som reservanterna gripit direkt ur luften och som det inte finns minsta täckning för. NCB är ett nära nog helstatligt företag.

Statsrådet Roine Carlsson är naturligtvis också i sin fulla rätt att informera en ordförande i en statlig företagsstyrelse om att vederbörande inte längre har hans och regeringens förtroende och att man avser att kalla till en extra bolagsstämma för att utse en annan ordförande. Att kalla ett sådant förfaringssätt som här redovisats för anmärkningsvärt är fullständigt obegripligt. I sin reservation säger moderaterna att det saknades ett formellt regeringsbeslut. Till detta sistnämnda vill jag erinra om att de frågor som här har berörts beträffande NCB hör till Roine Carlssons ansvarsområde och att han i förväg förankrat sina åtgärder i regeringen. Bristen på konsekvens i moderaternas reservation — som jag, fru talman, lovade att återkomma till — framstår i all sin nakenhet när man kommer fram till det avsnitt som behandlar Nils G. Åslings ingripande mot Statsföretag. Den information som statsrådet Roine Carlsson lämnade, helt inom ramen för sina befogenheter, till ordföranden i NCB:s styrelse ter sig i förhållande till vad som skedde i Statsföretag som en mild västanfläkt. Hade det varit konsekvens i moderaternas reservation skulle Nils G. Åslings försök att bryta ut Procordia från Statsföretag ha renderat honom en direkt anmärkning. Men det modet har moderaterna inte haft. Moderaternas krystade formuleringar och bristande konsekvens i sin reservation beträffande Statsföretag visar i själva verket bara hur sakligt illa underbyggd deras kritik av statsrådet Roine Carlsson i verkligheten är. Fru talman! Jag har inför utskottet deklarerat att Nils G. Åslings ingripande i Statsföretag måste vara den yttersta gräns för hur långt ett statsråd kan utnyttja sin befogenhet. Den uppfattningen har jag fortfarande. Men jag medger gärna att det finns förmildrande omständigheter som man i hans fall måste ta hänsyn till. Men det är inte bara det förhållandet som moderaterna talar om, nämligen att Statsföretagsgruppen behövde nya stora kapitaltillskott. Det förmildrande ligger snarare däri, vilket jag anfört tidigare, att gränsen för vad som från konstitutionella utgångspunkter skall anses som otillbörligt handlande från regeringens eller ett enskilt statsråds sida är utomordentligt svår att dra. Det är därför viktigt att fortsätta kartläggningen av den ”grå zon” som Sven-Erik Nordin också talade om och som jag inledningsvis nämnde. De nu aktuella ärendena, som ingående har utretts av utskottet, har gett vid handen att det finns ett behov av sådana klarlägganden i fråga om förhållandet mellan regeringen och den statliga företagsamheten i stort. Det är, som Olle Svensson redan anförde i första debattrundan, bl.a. frågan om den faktiska ansvarsfördelningen mellan staten/ägaren och en statlig bolagsledning som enligt utskottets mening är viktig att överväga. De önskemål som därvid skall tillgodoses är å ena sidan statsmakternas behov av övergripande kontroll och insyn, särskilt i företag där staten gett stora kapitaltillskott, och å andra sidan bolagsledningens rätt till handlingsutrymme för att fullfölja sina förvaltningsuppgifter i företaget.

Fru talman! Kurt Ove Johanssons idoga försök att försvara bl.a. Roine Carlsson är ju i och för sig värda all heder. Det är ett vackert drag att försvara partikamrater — det skall naturligtvis medges. Och visst behövs det försvar, kanske t.o.m. mer än Kurt Ove Johansson förmår att prestera. Roine Carlssons start som industriminister var ju föga lysande. Han lyckades redan från början göra ett antal s.k. tavlor, som icke blott väckte konstitutionsutskottets uppmärksamhet utan även svenska massmedias uppmärksamhet i en utsträckning som nog får betraktas som ganska sällsynt. Det intressanta var ju att när Sven Östling inför massmedia pekade på vad som hade hänt — han hade fått telefonsamtal från Roine Carlsson och dennes departementsråd om att göra det och det — så dementerade inte Roine Carlsson detta. Han låste in sig — och på ett sådant sätt att inte ens hans egen informationssekreterare kunde nå honom per telefon. Roine Carlsson satt och tjurade ett antal dagar i stället för att gå ut och omedelbart konstatera att vad som sagts av Sven Östling och andra icke är sant. Det var först när han kom till konstitutionsutskottet som han gav en i efterhand tillrättalagd version. Fru talman! Ingen tror väl att en industriminister låter ringa upp en ordförande i ett statligt bolag bara för att informera honom om att det finns en annan arbetsgivarorganisation, som heter SFO. Vi skall ändå inte underskatta intelligensen hos ledamöterna i den här kammaren, Kurt Ove Johansson, så att vi tillåter oss vilka påståenden som helst. Här handlar det ju om att få NCB ut ur SAF och ingenting annat, och det tycker jag att Kurt Ove Johansson skall erkänna. Om NCPB är ett statligt företag till 100 26 eller inte spelar dessutom ingen roll när det är fråga om ministerstyre. Statsråden har icke rätt att handla på annat sätt än enligt de regler som gäller, oavsett om ägarandelen för staten är 80, 90 eller 100 96. Nej, fru talman, det är nog faktiskt på det sättet. Även massmedia, möjligen med undantag av några alldeles extrema partimegafoner, har ju fått klart för sig att här försöker två partier skydda var sin industriminister. Såvitt jag kan se är det knappast någon någorlunda oberoende tidning som har kommit till någon annan slutsats. Det är sannerligen icke bara de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet som har denna uppfattning.

Fru talman! Jag tror att det hade varit klokare av Anders Björck att försöka bilda sig egna uppfattningar än att överta de uppfattningar som serveras i olika tidningar. Anders Björck påstår att jag för min del ”som sig bör” försvarar Roine Carlsson. Jag försvarar ingen. Jag har lämnat en redogörelse för ett sakförhållande. Att denna redogörelse och detta sakförhållande talar till Roine Carlssons förmån är en helt annan sak. Jag tror att Anders Björck egentligen har missförstått sin granskningsuppgift i konstitutionsutskottet. Den skall inte gå ut på att inta en försvarsposition eller en anfallsposition i förhållande till regeringen eller något enskilt statsråd, utan den skall innebära att man gör en saklig granskning av ett förehavande och sedan bildar sig en egen uppfattning om vad som är rätt eller fel. Jag skulle också, eftersom jag har läst den moderata reservationen mycket noga, vilja försöka få reda på vad som egentligen menas, när moderaterna där säger: Det måste ses som — — ytterst olyckligt att man från regeringshåll i vissa fall försökt lösa konflikter — — — genom att avskeda bolagsledningarna.” Jag vet inte riktigt vad reservanterna avser. Vilka bolagsledningar är det man menar? Vilken regering, eller vilka regeringar, syftar man på? Rent principiellt kan det väl inte, Anders Björck, vara något fel om en regering byter ut ledande personer i företag som inte klarar sina uppgifter eller som man inte har förtroende för. Det sker också, förmodar jag, i privata företag. Där brukar man väl inte ha silkesvantarna på, när ägarintressena tycker att någonting har gått snett. Hade det på det privata området funnits ett organ som granskat den privata industrin på samma sätt som riksdagens konstitutionsutskott granskar regeringen, skulle säkerligen många intressanta saker ha kommit i dagen. Men jag tycker att Anders Björck skall tala ur skägget. Vilka företag, vilka regeringar avser ni med den formulering som jag alldeles nyss läste upp? Menar Anders Björck t.ex. att man inte skulle ha rensat upp i domänverket, efter vad som hänt?

Fru talman! Jag tycker visst att man skall tala ur skägget i sådana här frågor även om jag personligen icke bär något skägg. Men det är just så som vi moderata ledamöter av konstitutionsutskottet har handlat. Vi har, till skillnad från de andra partierna, talat ur skägget genom att avge en reservation. Där har vi preciserat vad vi tycker i dessa sammanhang. Självfallet skall man kunna byta ut personer som inte klarar sina uppgifter. Jag vill, fru talman, erinra kammaren om att när vi förra året diskuterade vissa frågor rörande generaldirektörer, så var det uteslutande moderata samlingspartiets företrädare i konstitutionsutskottet som krävde att frågan om generaldirektörers oavsättlighet skulle utredas. Vi förutsåg nämligen att sådana här saker skulle hända, och att det var orimligt att t.ex. generaldirektörer i affärsdrivande verk även om de misskötte sig automatiskt skulle kunna sitta i sex år, utan att man skulle ha ens formella möjligheter att flytta på dem. Vi krävde att man skulle utreda frågan om oavsättlighet, men vi fick inga med oss. Det var snarast andra än moderata samlingspartiets ledamöter som ville skydda höga ämbetsmän. Ta fram, Kurt Ove Johansson, förra årets granskningsbetänkande och läs vad vi då sade från moderata samlingspartiets Nr 154 sida! Sedan är det skillnad mellan att avskeda bolagsledningar som är inkompetenta och bolagsledningar som är politiskt obekväma. Det är ju det sistnämnda vi kritiserar. Olika industriministrar har velat få väck folk som inte har tyckt som de politiskt, och det är någonting helt annat. Vill man göra det skall man tillgripa den normala vägen. Då får man gå via ett formellt regeringsbeslut och ta det politiska ansvaret — inte bakvägen försöka få väck politiskt obekväma personer och motivera detta med att de är inkompetenta — Vissa frågor röatt sköta ett visst företag. rande den statliga Det är faktiskt två skilda saker. affärsverksam Vi har försökt att sakligt granska vad som har hänt. Vi kommer till olika — heten uppfattningar i sådana här sammanhang, och det är kanske inte särskilt märkvärdigt. Men så mycket måste jag säga att min erfarenhet från konstitutionsutskottets arbete under ganska många år tyder på att det finns inga som är så beredda att i alla lägen försvara sina partivänner som socialdemokraterna. Jag kan knappast erinra mig att man någon gång har vågat rikta någon kritik mot ett ”eget” statsråd. Det har vi från moderata samlingspartiet faktiskt inte varit rädda att göra.

Fru talman! Låt mig konstatera att Anders Björck inte bär skägg, men han talar som om han hade skägg. Jag ställde här ett par frågor om vilka företag och vilka regeringar som åsyftades med den formulering som finns i moderaternas reservation. Jag bara konstaterar att jag inte fick svar på de frågor som jag ställde i det avseendet. Jag skulle på nytt vilja upprepa det som står i den moderata reservationen, att det skulle vara olyckligt att försöka lösa konflikter genom att avskeda bolagsledningar. Nu har vi i konstitutionsutskottet fått ett material om en frågediskussion här i kammaren. Margaretha af Ugglas säger så här i en debatt med Nils Åsling: Är Nils Åsling inte nöjd med styrelsen, skall han naturligtvis byta ut den. Det är ett helt annat språk än det moderaterna i konstitutionsutskottet använder i sin reservation. Det finns kanske anledning, Anders Björck, att städa litet framför egen dörr. Anders Björck har pratat väldigt mycket om ministerstyre i det här sammanhanget. Jag skulle vilja läsa upp ett litet stycke som Anders Björck faktiskt har varit med och skrivit under i konstitutionsutskottet, och som ur den synpunkten är ganska intressant. Så här står det: ”När ett enskilt statsråd i auktoritativa former ger råd till underställda myndigheter uppkommer ibland frågan om sådana anvisningar kan uppfattas som försök till ”ministerstyre” eller usurpation av de befogenheter som tillkommer regeringen. I förhållande till företag eller andra från staten fristående rättssubjekt gäller emellertid att varken det enskilda statsrådet eller regeringen har rätt att självständigt meddela föreskrifter. Här föreligger ”— lyssna nu Anders Björck —” därför knappast ens teoretiska förutsättningar för ”ministersty Det här har Anders Björck skrivit under för något år sedan. Han kan själv göra tolkningarna. Tiden tillåter inte att jag gör det. Men det är ganska klart att det finns anledning för Anders Björck att begrunda vad han en gång har skrivit under.

Fru talman! Vpk har i detta avsnitt inga säryrkanden vid sidan om utskottets. Men för den skull saknar vi inte egna tankar om de problem som berörs. Jag skall be att få notera några sådana synpunkter, även om det nu sker i bakvattnet efter dispyten mellan majoritet och moderata reservanter. Att beskylla statsråd för ministerstyre har varit ett vanligt sätt att söka politiskt komma dem till livs. Ibland får man det intrycket att regeringsmedlemmar egentligen inte får tala och agera i något som hör under statsbyråkratins befogenhet. De skall vara byråkratins fångar, annars beskyller man dem för ministerstyre. Detta är en felaktig tolkning av begreppet. Det intressanta med ministerstyret och den fara som det anses utgöra är, att själva tanken utgår från en klassisk maktdelningsprincip, som har sina rötter i tiden före parlamentarismen. Så snart man får parlamentarism, blir det ju i själva verket naturligt att den verkställande politiska makten utövar en allmän övergripande överhöghet över administrationen. Administrationens självständighet får då en annan innebörd. Också begreppet ministerstyre förändras. Ministerstyre i nuvarande mening är när ett statsråd ingriper i den behöriga handläggningen av administrativa ärenden. Men det är däremot inte ministerstyre, om ingripandet avser ett läge där administrationen å sin sida uppträder obehörigt och i strid med regler. Då är det tvärtom ett statsråds skyldighet att i någon form ingripa. Det är inte ministerstyre utan ett utövande av regeringsansvar. Man kan faktiskt ställa den något provokativa frågan om inte Sverige skulle vara betjänt av litet mer ministerstyre. Den svällande förvaltningen ger ju gång på gång upphov till rättsliga missförhållanden, som får fortsätta år efter år, därför att det inte finns effektiva mekanismer för att undanröja felaktigheterna via utövande av ett övergripande politiskt ansvar. Vem skall annars vara grundlagens aktive försvarare mot dem som bryter den? Problemet har relevans t.ex. i domänverksfrågan. Där hade en hög ämbetsman, genom sitt ansvar för verksamheter utanför förvaltningssektorn, undergrävt förtroendet för sin funktion som ämbetsman innanför förvaltningssektorn, och där fanns trots detta inte någon mekanism genom vilken regeringen kunde få honom att avgå. När det sedan gäller statsrådens relationer till den statliga företagssektorn, den egentliga affärsverksamheten, blir hela begreppet om ministerstyre irrelevant, eftersom denna sektor inte ingår i förvaltningen. Här är statsråden enbart företrädare för statens ägarintresse. Detta ägarintresse fungerar i princip som vilket annat kapitalistiskt ägande som helst. Visserligen finns lagstiftning beträffande aktiebolag. Men alla vet att det vid sidan av denna ganska begränsade lagstiftning finns ett stort oreglerat maktpolitiskt område, där utövandet av ägarintresset är i hög grad formlöst. I alla delar av näringslivet accepteras denna formlösa ägarmakt som något självklart — och av de borgerliga rent av som något sunt. Om Roine Carlsson varit företrädare för en stor privat finansgrupp, som var ensamägare till en koncern, skulle ingen ha tyckt att hans handlande gentemot NCB varit anmärkningsvärt. Och under förhandenvarande omständigheter utgör det i varje fall inget konstitutionellt problem. Däremot kan det naturligtvis vara en fråga om allmän politisk och ekonomisk lämplighet, som dock inte faller under konstitutionsutskottet. Det konstitutionella problemet ligger, som vi ser det, snarare på ett helt annat plan. Utvecklingen i det moderna industrisamhället har skapat en speciell maktpolitisk situation. Vi har egentligen fyra maktpolitiska strukturer i landet: Ett privat näringsliv med en exempellös kapitalkoncentration och starka korporativa administrationer. En stor civilförvaltning, som blir allt svårare att överskåda och kontrollera. En samhällelig företagssektor av betydande storlek med komplicerade hierarkier, med krav på självständighet gentemot politiska instanser och f. ö. med alla de kännetecken som brukar prägla storföretag i form av vad som kan kallas ”corporate interests” — dvs. egna, interna, institutionaliserade maktintressen, som strävar efter att skydda sin speciella handlingsfrihet och makt. Därutöver har vi en regering av klassiskt snitt, som har svårt att överblicka dessa komplicerade strukturer. Slutligen har vi parlamentet, som är den av utvecklingen mest åsidosatta strukturen. Det är som om den klassiska parlamentarismen inte mäktar att längre förhålla sig aktiv till och utöva något verkligt inflytande gentemot de ofta slutna maktcentra och självständiga apparater som har växt fram i samhället. Det är häri det verkliga problemet ligger, och knappast så mycket i frågan huruvida något enskilt statsråd har ingripit opåtaget i en eller annan personfråga. Hur skall man få dessa kolosser under någon form av demokratisk kontroll? Och hur skall man på ett logiskt och rättsligt godtagbart sätt reglera förhållandena mellan apparaterna? Det sistnämnda problemet får vi tillfälle att diskutera många gånger. Det är delvis föremål för utredning, såsom har påtalats i betänkandet. Inte minst har Per Sköld i förhöret inför utskottet kommit in på viktiga delar därav, framför allt när det gäller jävsfrågorna. Den första frågan är dock den tyngsta. Det är som om parlamentarismen i den snäva klassiska meningen inte längre orkade garantera en demokratisk kontroll. Den folkliga insynen och kontrollen behöver andra, bredare och kanske också mera direkta former. Man kanske i framtiden inte alls bör ha jättelika, hierarkiskt styrda statskoncerner utan i stället företag i samhälls ägo, styrda genom demokratisk självstyrelse. På något sätt måste i varje fall det problemet på sikt angripas. Alternativet är att dessa väldiga apparater och strukturer helt börjar leva sitt eget liv och diktera villkoren för det parlamentariska systemet, och det är i så fall början till slutet för parlamentarismen.

Fru talman! Till Kurt Ove Johansson vill jag säga att jag har svårt att se att Margaretha af Ugglas uttalande skulle stå i strid med vad jag här har sagt. Självfallet skall ett statsråd kunna byta ut en styrelse om han eller hon anser det — det intressanta är att det sker i de former som föreskrivs, nämligen att man går via en ordinarie eller extra bolagsstämma. Men jag har också mycket svårt att se vad det uttalande som Kurt Ove Johansson läste upp har att göra med det jag har sagt. Slutsatsen av det som Kurt Ove Johansson säger skulle bli att ministerstyre över huvud taget inte existerar! Och att ministerstyre kan existera kan väl knappast någon förneka. Så länge de regler finns som nu gäller är det naturligt att vi också har möjlighet att påtala detta. Det finns naturligtvis här besvärliga gränsfall. Jag hävdar personligen att om en industriminister ger en direkt order till verkställande direktören i ett statligt företag att förstärka sin direktion på det och det sättet — det är ett konkret fall — är det faktiskt ministerstyre. Då handlar det inte om att tillsätta styrelseordförande, styrelse, VD eller någonting liknande, utan då går han direkt in i företagets skötsel och säger: Si och så skall det skötas! Det här är inte bara en konstitutionell fråga. Det kan innebära ganska så stora företagsmässiga problem om ett statsråd av politiska skäl — det är det som ibland har skett — vill gå direkt in i ett företags skötsel och även på lägre nivåer se till att personer utses som kan vara av intresse. Kurt Ove Johansson vet mycket väl vad vi från moderata samlingspartiets sida syftar på när vi talar om att man från olika håll har försökt åstadkomma skiften — försöket att få bort Per Sköld är ett exempel på detta. Jag tycker, fru talman, att det som Jörn Svensson här tog upp var mycket intressant. Vi har också i den moderata reservationen mycket klart sagt att så här kan det inte fortsätta. De regler som i dag gäller för ministerstyre, de regler som gäller för kontakterna med statliga företag, de regler som gäller för generaldirektörs oavsättlighet, m.m., är icke tidsenliga. Dem måste vi ändra, och vi har ett bestämt krav på den punkten. På en punkt ställde vi sådana krav redan förra året. Men det finns komplikationer. Det är inte alltid så att ett affärsdrivande verk bara driver affärer och att det därför är fritt fram för ett statsråd att med det ägaransvar han representerar se till att företaget går så bra som möjligt — man ger då vissa tips och vinkar om hur detta skall gå till. Det är faktiskt så, fru talman, att vi har hybrider. Vi har affärsdrivande verk som också har ett myndighetsansvar. Televerket och luftfartsverket är exempel på verk som kombinerar affärsverksamhet med ett myndighetsansvar. Då är det inte riktigt lika enkelt. Jag tycker alltså, i likhet med Jörn Svensson, att man här måste göra Nr 154 någonting. Men så länge de nuvarande reglerna gäller är det faktiskt Onsdagen den konstitutionsutskottets uppgift att påtala de överträdelser av dessa regler 25 maj 1983 som ager rum. Fru talman! Låt mig också säga att när Jörn Svensson menar att parlamentet är den del i den här maktstrukturen som har åsidosatts mest håller jag också med honom. Men en av parlamentets få möjligheter att hävda sig är bl.a. den granskning som vi just nu diskuterar resultatet av.

rande den statliga Fru talman! Jag läste tidigare upp ett citat från en handling som Anders affärsverksam Björck har skrivit under och som gällde vissa synpunkter på ministerstyre. heten Nu går Anders Björck uppi talarstolen och polemiserar mot det som jag läste upp. Det har han naturligtvis rätt att göra. Jag tycker att det i och för sig är glädjande att Anders Björck under det år som har gått har utvecklats så snabbt att han nu inser att det han skrev under för ett år sedan eller två inte längre håller streck. Detta är i och för sig en glädjande utveckling. Sedan kunde Anders Björck inte förstå vad Margaretha af Ugglas hade med den här debatten att göra. Det är kanske en motiverad fråga det också. Men det hänger ju samman med att moderaterna i sin reservation har skrivit att det är olyckligt att man försöker lösa konflikter genom att avskeda bolagsledningarna. Margaretha af Ugglas har sagt att om man inte är nöjd med styrelsen, så skall man naturligtvis byta ut den. Jag tycker att t.o.m. Anders Björck måste inse att dessa båda formuleringar går skilda vägar; de hänger inte ihop. Detta var skälet till att jag sade till Anders Björck att han kanske borde börja städa framför egen dörr. I ett tidigare inlägg sade Anders Björck att man inte skall underskatta ledamöternas intelligens. Nej, det skall man naturligtvis inte göra. Men har det aldrig föresvävat Anders Björck att han står ensam i sin reservation på den här punkten? Alla övriga representanter för riksdagens övriga partier har enat sig om en skrivning. Jag tycker därför det finns anledning för Anders Björck, när han säger att man inte skall underskatta kammarledamöternas intelligens, att fundera litet över varför han kan ha hamnat i sin reservation på det sneda sätt som han gjort.

Fru talman! Några kommentarer. När Anders Björck debatterar frågan om Roine Carlssons och Nils Åslings ansvarighet utgår han från att själva begreppet ministerstyrelse är någonting relevant och tillämpligt här, men det vill jag ifrågasätta att det är. Varken ur aktuell eller historisk synpunkt tror jag att Anders Björck har rätt därvidlag. Begreppet ministerstyrelse har sitt ursprung i den vikt man fäste vid att skilja den verkställande makten från den dömande, dvs. administrationen i egenskap av utövare av den praktiska rätten skulle inte vara utsatt för påtryckningar från den verkställande makten, regeringsmakten. Men när man då får en omfattande affärsverksamhet i för det kapitalistiska BH samhället i övrigt likartade typiska former, då föreligger ju inte alls någon motsättning mellan verkställande makt och dömande makt, eftersom affärsverksamheten inte kan inordnas i det där konstitutionella schemat; den står utanför det. Följaktligen har hela frågan om ministerstyrelse, om ministrarnas inblandning i administrationens behöriga handläggning av ärenden, inte med den här frågan att göra. Man kan över huvud taget inte diskutera som om ministerstyrelse hade förekommit eller inte förekommit härvidlag. Det är naturligtvis sant som jag sade, att det finns andra regler då, bl.a. i aktiebolagslagen, som reglerar den statliga företagsamheten likaväl som den reglerar privata aktiebolag. Men vi vet också att dessa regler omfattar bara vissa funktioner och vissa delar av verksamheten. Större delen av det maktpolitiska fältet är ju formellt oreglerad. Det går alltså inte att diskutera frågan som om statsrådet hade brutit mot några regler, ifall han i egenskap av representant för ägarintresset vill tvinga en viss ledning eller en viss person i ledningen att avgå. Det ligger inom ramen för den normala maktutövning som försiggår inom den här typen av ägande. Det är inget märkvärdigt med det, och hela diskussionen om ministerstyre kan vi avveckla. Det är ju litet motsägelsefullt och samtidigt ironiskt när vi då kommer till frågan om domänverket och generaldirektören. Jag kan i och för sig hålla med om att generaldirektörer inte borde vara oavsättliga — jag är helt överens med Anders Björck på den punkten. Men det är ju litet underligt att när man då först hävdar att man är ute för att förhindra ministerstyre och sedan kommer till slutsatsen att för att få rätsida på de här förhållandena måste man införa mera ministerstyre, dvs. man måste ge regeringen befogenhet att avsätta generaldirektörer. Det är att utvidga ministrarnas befogenheter. Man kan inte nå en tillräckligt tillfredsställande konstitutionell kontroll utan att utvidga ministerstyrets omfång. Det mest ironiska är ju när Anders Björck i sitt tidigare anförande sade att det bästa vore om man privatiserade den statliga företagsamheten. Det vore ju verkligen att drastiskt minska alla möjligheter till offentlig insyn och kontroll. Det är väl knappast någonting som ur konstitutionell demokratisk synpunkt kan anses tillfredsställande, i varje fall inte av något annat parti än moderata samlingspartiet.

Fru talman! Låt mig säga till Kurt Ove Johansson att vad som står i den moderata reservationen är att vi ser det som principiellt ytterst olyckligt att man från olika regeringars sida i vissa fall har försökt lösa konflikter genom att avskeda folk. Om Kurt Ove Johansson vill läsa innantill, skall han se att det står ”i vissa fall”, och det är någonting helt annat än vad han har stått här och sagt. Det åberopade citatet kommer såvitt jag kan förstå från Telubbetänkandet förra året. Det skulle innebära, om man tolkade det på samma sätt som Kurt Ove Johansson gjorde, att begreppet ministerstyre över huvud taget icke existerar. Då är debatten fullkomligt meningslös i dag. Men inte minst Kurt — Nr 154 Ove Johansson och hans partivänner har, när de befann sig i opposition, ägnat sig åt att tala om ministerstyre från borgerligt håll. Därmed är jag inne på Jörn Svensson. Det är klart att man kan, med ett lättsinne som övergår det mesta, i likhet med Jörn Svensson säga att hela diskussionen om ministerstyre kan vi avveckla. Jörn Svensson sade ordagrant så. Jörn Svensson tolkar den svenska författningsdebatten så, att begreppet ministerstyre inte existerar. Därmed är naturligtvis, det håller jag med om, = Vissa frågor rödebatten tämligen meningslös. Men nu är det, fru talman, dess bättre inte rande den statliga Jörn Svensson som skriver den svenska grundlagen. Det är inte ens Jörn = affärsverksam Svensson som tolkar den på ett särskilt auktoritativt sätt. heten Hittills har ingen i de diskussioner vi haft i konstitutionsutskottet ifrågasatt att ministerstyre är förbjudet, inte ens vpk-representanten Nils Berndtson. Däremot har man sagt att ministerstyre icke har ägt rum i det speciella fall som vi nu diskuterar, men det är någonting helt annat. Så länge begreppet ministerstyre är en konstitutionell realitet — och det är det alldeles oavsett vad Jörn Svensson säger — är det vår skyldighet i utskottet att se upp när ministerstyre förekommer och i så fall också slå ner på detta. Det är ingenting som bara moderaterna ägnar sig åt, utan det har i hög grad även andra partier gjort, i många fall ganska nyligen. Sedan har jag litet svårt att hänga med Jörn Svensson, när han säger att en möjlighet att avskeda generaldirektörer skulle vara en utvidgning av begreppet ministerstyre — Jörn Svensson sade faktiskt så. Att avskeda generaldirektörer genom ett formellt regeringsbeslut är någonting helt annat än ministerstyre.
Fru talman! Jag tar det sista först, frågan om att det skulle göras lättare att avsätta folk i vissa ledande befattningar inom den statliga sektorn. Det kan man inte åstadkomma med mindre än att man utvidgar regeringens befogenheter, dvs. man utökar ministrarnas befogenheter att förfoga över vissa funktioner. Att Anders Björck företräder den tanken, samtidigt som han är så rädd för ministerstyre, visar hur pass komplicerat det här är. När vi sedan kommer till frågan om vad ministerstyre är och inte är, tror jaginte att Anders Björck, om vi höll på en stund här med en konstitutionell diskussion, skulle klara definitionen särskilt bra. Hela begreppet ministerstyre har faktiskt sitt ursprung i, som jag sade, relationen mellan den verkställande makten och den dömande makten. Verksamheter som de statliga aktiebolagen av Statsföretags typ hör inte till den sektorn, de är inte inordnade i det förhållandet, och därför har begreppet ministerstyre ingen relevans när det gäller dem. Där råder andra maktförhållanden, och därför kan man inte på så att säga konstitutionell väg komma åt eller beteckna det som ministerstyre, ifall ett statsråd eller en regering går in och vill avsätta en bolagsstyrelse i ett statligt företag. Den diskussionen hör inte hemma där. 73 Sedan kan man för den skull tycka att det är klokt eller dumt, lämpligt eller olämpligt, om de gör så i konkreta fall, men det är en annan diskussion och inte en konstitutionell fråga.

Fru talman! Jag vet att Jörn Svensson i sådana här debatter alltid vill ha sista ordet, och jag skall naturligtvis låta honom få det om han vill gå upp ytterligare en gång. Jag tror nämligen inte att vi löser problemet med hur man exakt definierar ministerstyre här och nu. Alldeles kristallklart är dock att det finns ett vedertaget begrepp, som kallas ministerstyre. Ingen har ifrågasatt det under de år jag har varit verksam i konstitutionsutskottet — det är nu tio år — det må gälla borgerliga politiker, socialdemokrater eller representanter för vpk. Om vi tittar på majoritetens skrivning, som är underskriven av samtliga partier inkl. vpk men exkl. moderata samlingspartiet, finner vi där inte alls det resonemang som Jörn Svensson nu för i kammaren, nämligen att begreppet ministerstyre inte skulle vara relevant när det gäller statlig företagsverksamhet. Det sägs tvärtom på s. 33: ”Från konstitutionell synpunkt ger granskningsärendet i dessa delar inte utskottet anledning till kritik.” Detta syftar, fru talman, just på att majoriteten menar att de båda berörda statsråden har hållit sig inom de konstitutionella ramarna och alltså enligt majoritetens uppfattning icke har bedrivit ministerstyre.